Herr talman! Budgetministern bagatelliserar nu tab. 9, som ändå har återgivits i praktiskt taget hela pressen, och säger att mer än så och så är det inte fråga om. Men ändå har man i den gula populärupplagan med utgångspunkt från den här tabellen t.o.m. talat om exakt på kronan vid vilka underskottsavdrag skattereformen går jämnt ut. Har man 160 000 kr. får man ha 56 064 kr. i underskottsavdrag. Och det måste förutsätta, som jag sade, att det ryms lönekostnadsökningar på ungefär 9 96, trots att inflationen ändå skulle begränsas till 5,5 20. Det förutsätter också att lönerna höjs med 5,5 20. I annat fall är tabellerna direkt missvisande. När det gäller frågan om vilka höjda arbetsgivaravgifter som skulle krävas om avgifterna avräknades, så är det väl uppenbart att än så länge är det inte högst 50 96 i genomsnittlig marginalskattesats, utan man måste räkna med de marginalskatter som gäller fram till 1985. Jag räknade också bara med att det var 14 20 av nuvarande arbetsgivaravgifter på ungefär 33 20 som direkt berördes av det minskade underlaget. Så tyvärr är det nog ganska riktigt som 23 jag sade, att det behövs löneskatteökningar med ungefär 12 70 för totalfinansiering om de i sin helhet skall avräknas från lönekostnadsutrymmet. När det gäller promsen fick jag inget svar alls. Jag skall ta upp det här med fördelningspolitiken, som Gösta Bohman skulle ha nämnt i ett brev. Budgetministern vet mycket väl att under de överläggningar som ägde rum med arbetsmarknadens parter var man från PTK:s sida utomordentligt positiv till den marginalskattereform som trepartiregeringen skisserade i början av februari. Man var beredd att visa en mycket stor återhållsamhet i fråga om löneutvecklingen, vilket naturligtvis skulle ha varit av stort värde just för fördelningspolitiken. När det däremot gäller arbetsgivaravgifter eller proms som skall avräknas från löneutrymmet, så är det ju tyvärr så att detta slår proportionellt betydligt hårdare för låginkomsttagarna än för de högre inkomsttagarna. Det verkar alltså i direkt motsatt riktning. Beträffande fördelningspolitiken är det väl också viktigt att man inte genomför en reform som slår hårdast på dem som har minst möjligheter att betala. Det gäller alltså i högsta grad unga barnfamiljer, hårt skuldsatta, som har skaffat sig egnahem, i förvissning om att inte minst mittenpartiernas fribrev inför 1979 års val skulle fortsätta att gälla.

Herr talman! Bo Lundgren frågar om det verkligen går att garantera denna marginalskattereform för 1980-talet. Jag tror inte att vare sig Bo Lundgren, jag eller någon annan ledamot av denna kammare kan garantera vilka beslut som kommer att fattas i Sveriges riksdag under hela 1980-talet. Det är något förmätet att tro att någon kan göra det. Men jämför, Bo Lundgren, trovärdigheten i en skattereform som beslutas av tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter med trovärdigheten i en reform som — kanske — skulle antas med en rösts övervikt. Jag tror att det är solklart för varje svensk att en marginalskattesänkning av det slag som vi nu har en överenskommelse om har större trovärdighet och innebär en större trygghet när det gäller beslutsfattandet under 1980-talet än reformen i det andra fallet som jag nämnde. Det är här som det väsentliga i att vi har kunnat få en bred parlamentarisk lösning ligger. Till detta kommer att vi när det gäller denna reformi stort sett har de stora, tunga löntagarorganisationerna bakom oss. Omvänt hade vi säkert fått vänta oss mycket hård kritik, om vi inte hade lyssnat till denna önskan om samtidighet i avdragsbegränsningen. Det finns alltså mycket som säger att detta är en skattereform som är byggd på fast grund. Det Bo Lundgren har försökt plädera för hade varit en bräcklig grund. I samband med att jag nämner arbetsmarknadens parter vill jag till Ingegerd Troedsson säga följande: Visst fanns det olika körer bland dem som vi resonerade med inför skatteöverläggningarna i våras. Det fanns synpunkter från både arbetsgivarsidan och de olika löntagarorganisationerna. Det är riktigt att PTK gav uttryck för en förhandlingsvilja i den riktning som Nr 39 Ingegerd Troedsson här beskrev, men PTK är inte suverän på hela Måndagen den arbetsmarknaden. Det finns också andra organisationer som har rätt att säga 30 november 1981 sitt ord i sammanhanget. Och Ingegerd Troedsson vet lika bra som jag att arbetsmarknadens parter inte bildade någon gemensam kör. Men det fanns inslag åt det håll som Ingegerd Troedsson nämnde, och det har vi tagit fasta på när vi nu har kunnat få till stånd en skrivning i överenskommelsen om just lönerörelserna under de närmaste åren. Så denna beredskap från delar av arbetsmarknaden har vi beaktat i det fortsatta arbetet. Får jag sedan till Ingegerd Troedsson också säga några ord beträffande lönebildningen och inflationsskyddet sådant det nu ser ut i överenskommelsen. Det finns i detta sammanhang skäl att studera Gunnar Du Rietz beräkningar. Han har faktiskt gjort en seriös genomgång, och han har då funnit att reformen vid 5,5 26 inkomstökning sänker den genomsnittliga marginalskatten från 56,8 96 till 48,4 26. Här är det stora språnget. Om inkomstökningen i stället blir 8 20 — en del av mina meddebattörer har ju ifrågasatt om inte ökningen kommer att bli större än 5,5 20 — blir den genomsnittliga marginalskatten drygt 190 högre, dvs. 49,4 96 mot i dag 56,8 20. Mot denna bakgrund är det orimligt att påstå att marginalskattelättnaderna skulle försvinna. Marginalskattereformen har stor bärkraft och trovärdighet, även sett från denne ekonoms beräkningar.

Herr talman! Jag vill först kommentera det som Rolf Wirtén sade här alldeles på sladden. Han gjorde gällande att genom att man har träffat en uppgörelse med socialdemokraterna har vi fått en skattepolitik som ligger fast. Men det viktigaste är väl att vi får en bra skatteuppgörelse, en bra skattepolitik i Sverige. Jag är dessutom ingalunda övertygad om, att om trepartiregeringen hade fullföljt sina intentioner från i våras och drivit igenom sitt eget förslag i riksdagen, skulle socialdemokraterna ha gått ut i en - valrörelse för att riva upp det förslaget. Ingen skall inbilla mig att vi får en bättre skattepolitik i Sverige, därför att mittenpartierna ansluter sig till socialdemokratisk skattepolitik. På den punkten föreligger alltså en avgörande skillnad mellan mittenpartierna och oss. Vi vet vad socialdemokratisk skattepolitik har betytt i det förflutna. Och ju fortare vi gör rent hus med den, desto bättre är det för Sveriges ekonomi och för våra medborgares ekonomi. Jag gick inte, herr talman, in i den här debatten för att diskutera de konkreta frågor som hittills har diskuterats.

Det var detta som ni övergav i förhandlingarnas slutskede, och det var bl.a. därför som vi lämnade regeringen. Vi har sedan i riksdagen vid två tillfällen lagt fram skatteförslag i full överensstämmelse med vad trepartiregeringen var överens om. De förslagen har centerpartister, folkpartister och socialdemokrater röstat emot här i riksdagen. Vem är det som under sådana förhållanden har svikit? Jag vill också påminna om vad förste vice talmannen sade för en stund sedan, nämligen att tjänstemannaorganisationerna accepterade regeringens marginalskattesänkningsförslag och lovade att beakta detta vid de löneförhandlingar som då inte var avslutade. Genom att förhandlingarna med socialdemokraterna förhalades och dröjde så länge kunde organisationerna sedan inte längre stå fast vid detta. Det tycker jag är den mest avgörande kritiken mot det sätt på vilket överläggningarna med socialdemokraterna fördes. De försökte förhala det hela, och regeringen gick i den fällan. Mina möjligheter att påverka förloppet var då rätt begränsade. Men, herr talman, det var alltså inte för att gå in i sådana här konkreta frågor som jag begärde ordet, utan det var för att beröra den osäkerhet och den allmänna villrådighet som hela behandlingen av skattefrågan har lett till. Jag tänker i första hand inte på de samhällsekonomiska konsekvenserna, vilka inte på något sätt har belysts, utan på de ytterst svåröverskådliga följderna för vanliga svenska hushåll. Jag syftar inte minst på de moraliska och statsrättsliga aspekterna på vad som har skett och som alltjämt sker på skattefronten. Jag hoppas verkligen att Rolf Wirtén, med den bakgrund som han har, är känslig för just den sortens synpunkter. Jag tror att vi kan vara ense om, Rolf Wirtén, att vi vill leva i ett rättssamhälle. Ett sådant samhälle förutsätter att alla medborgare skall behandlas lika, både skatterättsligt och i andra sammanhang. Enskilda människor skall kunna lita på politikernas och statsmakternas utfästelser, och de måste kunna grunda sitt eget handlande i det privata på klara, lättolkade regler och föreskrifter. Och den arbetsfördelning mellan stat och enskilda som vår marknadshushållning bygger på förutsätter detta — största möjliga frihet för ansvarstagande och handlande för vanliga enskilda människor inom de klara ramar som statsmakterna har dragit upp. Vi vill ju alla ha ett normbundet samhälle, där utrymmet för såväl godtycke uppifrån som fiffel och manipulationer nerifrån såvitt möjligt lyser med sin frånvaro. Det bör gälla generellt, och det bör inte minst gälla på skatteområdet. j I sin tur förutsätter detta — det är alldeles självklart — att människor skall kunna veta vad som är rätt och vad som är fel, vad de har rätt att göra och vad de inte har rätt att göra, och att de skall kunna anpassa sin ekonomi och sin 2 planering av familjeekonomin över huvud taget efter de spelregler som vi Nr 39 drar upp häri riksdagen och som ni drar uppi regeringen. Den enskilde måste kunnallita på att staten tillämpar sitt regelsystem följdriktigt och konsekvent och att plötsliga förändringar och kast inte undanrycker villkoren för hans eller hennes handlande. Jag påstår, herr talman, att det sätt på vilket skattefrågan behandlats står i strid med de allmänna principer som jag här har redovisat och som jag hoppas att Rolf Wirtén ställer sig bakom. Låt mig förtydliga vad jag menar. I februari i år offentliggjorde trepartiregeringen sitt förslag till skatteomläggningen. Den dåvarande regeringen lovade vid upprepade tillfällen att förslaget skulle föreläggas riksdagen redan under vårens lopp och att det skulle börja tillämpas från den 1 januari 1982. Förslaget var av naturliga skäl inte helt genomarbetat, men det var ändå i sina huvuddrag så preciserat att medborgarna kunde bedöma de ekonomiska konsekvenserna av det. Av kända skäl, som Rolf Wirtén känner till bättre än jag, föll förslaget under bordet och ersattes med en vagt utformad s.k. principöverenskommelse som på viktiga punkter stod i klar strid med regeringsförslaget. Överenskommelsen förutsattes inom mycket vida ramar bli föremål för fortsatta överläggningar mellan berörda intressenter. Men så mycket kunde i varje fall utläsas av överenskommelsen att den i väsentliga hänseenden kunde komma att innebära betydande försämringar av de villkor på vilka enskilda medborgare — villaägare, företagare och andra skattebetalare — hade byggt upp sin ekonomi. Från de överläggningar som därefter följde sipprade under sommaren och en stor del av hösten ut uppgifter av varjehanda slag. De blev av naturliga skäl föremål för en intensiv debatt i pressen, inte minst i liberala tidningar, och bland berörda intressegrupper, som för sin egen del därav drog slutsatser —- självfallet ofta negativa i överkant, för så fungerar ju den mänskliga naturen. Dementier eller halva dementier från inblandade politikers sida och från tjänstemän i departementet bidrog inte till att dämpa ryktesfloran och lugna allmänheten. Ovissheten ökade, och spekulationerna kring vad som komma skulle blev alltmer tillspetsade. Jag skall ingalunda förneka, Rolf Wirtén, att det parti jag företräder kan ha bidragit till att öka farhågorna. Men vi skulle självfallet ha svikit vår uppgift, om vi hade låtit bli att kommentera de uppgifter som flitigt debatterades i massmedia och som f. ö. låg i linje med vad som befarats när överenskommelsen tillkom. I alla principiella hänseenden har ju överenskommelsen bekräftat vår kritik. Klart är emellertid att den allmänna osäkerheten om vad som skulle komma i hög grad bidrog till den djupa oro som rådde på många håll i vårt samhälle under sommaren och hösten och som bl.a. drabbade villamarknaden och småhusfabrikanterna. Från alla håll uttrycktes därför förhoppningar om att ett fullständigt klarläggande på alla oklara punkter skulle lämnas, när principöverenskommelsens resultat väl offentliggjordes. Ni kritiserar oss för långhalning, samtidigt som ni kritiserar oss för att det förslag vi har lagt fram är slarvigt, sade Rolf Wirtén för en stund sedan. Men detta beror ju på den politiska bundenhet som uppkom i maj, när man låste sig, utan att precisera vad man låste sig för. Därav uppkom självfallet den här osäkerheten. Därav uppkom kraven på att man skulle raska på och åstadkomma klarhet. Alla väntade sig att när förslaget skulle läggas fram i höstas, så skulle det skapa klarhet. Men så blev ju ingalunda fallet — tvärtom. Även efter offentliggörandet kvarstår i avgörande hänseenden oro, osäkerhet och farhågor för vad som kan bli följden. Rolf Wirtén medgav nyss att den sakliga informationen varit bristfällig och att underlag saknas för att bedöma de samhällsekonomiska följderna. Rolf Wirtén skakar på huvudet. Men Rolf Wirtén kan ju här senare tala om för mig vilka samhällsekonomiska bedömningar på sikt som ni gjort av det här förslaget. Hushåll med exakt samma inkomster och samma räntor och andra utgifter kan komma att drabbas helt olika. För den kommunala ekonomin och för kommuninvånarnas skattebelastning kan följderna också bli allvarliga. Ingegerd Troedsson fick inget svar på sina frågor. — Vänta och se, var innebörden av Rolf Wirténs svar. Det är alldeles obestridligt att konsekvenserna för ett stort antal enskilda hushåll kommer att bli direkt stötande. Även om det skulle förhålla sig så — vilket som bekant inte är fallet — att förslaget i dess helhet skulle innebära en allmän skattesänkning och att majoriteten av hushåll och familjer skulle vinna stora fördelar av förslaget, vilket inte kommer att bli fallet, något som bekräftades av Rolf Wirtén för en stund sedan, kommer ändå ett stort antal hushåll att drabbas mer eller mindre hårt och få sin familjeekonomi mer eller mindre försämrad. I vilken utsträckning detta blir fallet är emellertid alltjämt kringgärdat med osäkerhet. Detta beror inte bara på att många punkter fortfarande inte är klart redovisade utan också på ovissheten beträffande finansieringen och om inflationsutvecklingen, inte bara fram till år 1985 utan också i fråga om inflationsskyddet därefter. Jag vill, herr talman, gärna uppehålla mig just vid osäkerheten i det här avseendet. Just därvidlag föreligger djupa meningsskiljaktigheter inte bara mellan de partier som är inblandade i överenskommelsen utan också — tydligen i varje fall - inom ett av de berörda partierna, nämligen Rolf Wirténs eget parti. Socialdemokraterna vill inte ha något inflationsskydd alls — det skall bort i varje fall år 1985. Inom folkpartiet, som hittills drivit den automatiska indexregleringen av skatteskalan som en huvudpunkt i sin skattepolitik alltsedan Bertil Ohlins dagar, finner vi nu klart delade meningar. Från ett håll försvaras den i överenskommelsen valda metoden som den bästa och mest rättvisa. Från ett annat håll betecknas den som en nödtvungen kompromiss, och man förklarar sig ämna återgå till den tidigare modellen med fullt indexskydd år 1985. I folkpartiets nya partiprogram lär frågan om indexreglering av skatteskalorna ha glömts bort. Vad är sanning, och vad kommer att ske? På denna för kommande löneförhandlingar, för skattetryck och för marginalskattesatser och därmed för hela samhällsekonomin avgörande punkt svävar alla i osäkerhet. Vad har Rolf Wirtén, Sveriges budgetminister, att säga? I dag har Rolf Wirtén hittills viftat bort denna fråga som om den Nr 39 skulle vara rätt betydelselös. Det har verkligen inte varit ägnat att minska osäkerheten att olika statsråd, som känt sig trängda av frågvisa journalister och oroade människor, gjort uttalanden om ytterligare utredningar eller lovat att klart påvisbara negativa konsekvenser skulle läggas till rätta genom ändringar eller tillägg i det ursprungliga förslaget. Dessutom har statsråd lämnat motsägelsefulla uppgifter eller i vart fall oklara uppgifter från fall till fall, tydligen beroende på vilken församling vederbörande statsråd har uppträtt inför och ställts till svars inför. Nu skall ju det här förslaget remissbehandlas. Men överenskommelsen är ju formulerad på ett sådant sätt — eller har tillkommit på sådant sätt — att möjligheterna att ta intryck av vad remissinstanserna säger måste framstå som starkt begränsade. Det ökar ytterligare osäkerheten. Att förslaget, när det så småningom tagit form, skall genomföras inom loppet av tre år och att det inte finns några garantier för att det efter ett val inte kan komma att ändras gör även det situationen ännu mer svåröverskådlig. Det finns ju redan nu i överenskommelsen vissa uttryckliga förbehåll för kommande förändringar. Rättsstatens krav på att alla medborgare skall behandlas lika kommer inte heller att uppfyllas. En familj som för att bygga upp ett eget hem eller för att lösa andra ekonomiska problem har varit tvungen att ta lån med amorteringsskyldighet och höga räntor kommer i ett relativt sett sämre läge när marginalskatterna sänks. Det är en självklar konsekvens av marginalskattesänkningen som kanske inte alla har klart för sig. Men om man samtidigt inför hårda begränsningar av vederbörandes rätt att göra avdrag drabbas den skuldbelastade dubbelt i förhållande till den som klarat sin ekonomi utan lån. Och det tycker jag är stötande. Man kan tycka och tänka vad man vill om dets.k. avdragskineseriet, som i vissa fall fått inte önskvärda konsekvenser, stor ränteokänslighet och en del annat. Men långt mera stötande är ändå enligt min mening att den familj som inte har kunnat lösa sina ekonomiska problem utan lån och som genom avdragsmöjligheterna kunnat få sina räntekostnader sänkta till en rimligare nivå — det är vad det är fråga om — skall drabbas dubbelt negativt i förhållande till andra skattebetalare. Sådant står enligt min mening i strid med principen om allas likabehandling. Än en gång: Rolf Wirtén skall inte glömma bort att trepartiregeringen uttryckligen förklarade att den inte ville binda sig för en sådan avdragsreform, men däremot ville utreda frågan, för att få klarlagt om och i så fall hur en sådan reform skulle kunna genomföras, självfallet — det sades också — med erforderliga garantier för rättssäkerhet och rättvisa. Det var detta som vi var beredda att göra — inte någonting annat, Rolf Wirtén. Vad vi då talade om var dessutom en marginalskattereform, inte en allmän skattereform, omfattande även förändringar av fundamentala skatterättsliga principer om skatt efter bärkraft och om symmetri i skattesystemet. Det är bl.a. brytningen med de två principerna som skapat de svåröverskådliga konsekvenser som jag här har berört. Det är bara 40 000 av Sveriges skattebetalare som får det sämre, har det påståtts i debatten. Detta är — och det har Rolf Wirtén nyligen bekräftat — inte sant. I verkligheten får majoriteten det sämre, om man ser till helheten. Men alldeles oberoende av hur många som får det bra och hur många som får det dåligt, kan jag personligen inte godta en reform som genomförs på en minoritets bekostnad. Och jag reagerar mot det slags matematik som regeringen använt vid bedömningen av vad som är rättvist och orättvist. En orättvis åtgärd blir inte mindre orättvis därför att den drabbar bara ett begränsat antal människor. Och den blir inte mer rättvis därför att majoriteten vinner på den. I en rättsstat — jag upprepar det — förutsätts det att alla skall behandlas lika. I debatten har det från regeringens sida gjorts gällande, att eftersom den s.k. reformen genomförs under tre år, får de enskilda människorna möjlighet att successivt anpassa sig och sin ekonomi efter de nya reglerna. Men alldeles oavsett att en sådan anpassning inte rimligen kan gälla i fråga om inflationsutvecklingen, gör argumentet faktiskt inte saken bättre. Redan under den tid som gått har en mängd hushåll åsamkats betydande förmögenhetsförluster. Det är bara bra, har det sagts ifrån departementets sida, att villapriserna sjunker, eftersom de har varit uppskruvade på en för hög nivå. Man är tydligen alldeles okänslig för de berörda människorna. Och möjligheterna att åstadkomma en anpassning som inte helt förändrar den enskilda familjens ekonomiska situation är faktiskt i regel starkt begränsade. S. k. rika människor kan nog genomföra en anpassning utan alltför stora svårigheter. Men för människor som inte har andra tillgångar än det egna hemmet och som byggt upp sin ekonomi på långsiktig förräntning och amorteringar av lån, vilket utgjort en avgörande förutsättning för deras ekonomiska planering, blir situationen faktiskt inte nämnvärt lättare, om omställningen skall ske under tre år. Deras verkliga räntebelastning för lån med en löptid på 15-20 år, som det i regel är fråga om, kan i många fall mer än fördubblas och den säkerhet som de har för sina lån i det egna huset väsentligt sjunka i värde.

Herr talman! Budgetministern torde observera att jag här har förbigått de aspekter som kan sammanhänga med medborgarnas krav på att vallöften skall hållas — även sådana vallöften som har fått ”en olycklig formule

Herr talman! Jag skulle speciellt vilja ta upp den principiella fråga Gösta Bohman reser om hur politiska beslut skall komma till. Jag finner det ganska intresseväckande att Gösta Bohman mer eller mindre ifrågasätter att man kan gå in i förhandlingar och göra vissa eftergifter för att nå ett viktigt resultat. I den här frågan har jag så många gånger i riksdagen upplevt att ”moderata samlingspartister” säger att man i trepartiregeringen kom överens om att lägga fram ett förhandlingsförslag till socialdemokraterna. Det var sista skansen, längre än så kunde man inte gå. Så uttryckte sigt.o.m. den nye moderatledaren i TV nyligen — helt fantastiskt. Det minsta steg längre än de tre partierna kom överens om går de inte med på. Då tycker jag— om detta också är Gösta Bohmans uppfattning — att Gösta Bohman skulle ha varit karl för sin hatt och sagt: Jag går inte och förhandlar, för jag inser att jag | inte kan få hem ett förhandlingsbud till sista kommatecknet. Skall man nå resultat med arbetet vid förhandlingsbordet är det nödvändigt att man också är på det klara med att den andra sidan har sina synpunkter. På något sätt måste sidorna mötas för att få en överenskommelse. Jag vill gärna rikta frågan till Gösta Bohman: Var det ärligt menat från moderata samlingspartiets sida att försöka nå en överenskommelse med socialdemokraterna, eller var det bara ett skenspel? Ville man inte nå en överenskommelse på bred parlamentarisk bas? I så fall hade vi helt olika utgångspunkter när vi satte oss ned och resonerade med socialdemokraterna. Vi från centern och folkpartiet hävdade — och det tycker jag är det enda ärliga och självklara — att om man vill nå framgång i en mycket viktig skattereform får man försöka kompromissa sig fram till någon helhet som från båda sidor är acceptabel. Nu säger Gösta Bohman, och det är också helt fantastiskt, att mittenpartierna bara har ställt upp på socialdemokraternas skattepolitik. Vad är det för nonsens? Här har socialdemokraterna i årtionden bekämpat sänkta marginalskatter. Så sent som hösten 1980 lade man fram förslag i denna riksdag om att höja marginalskatterna. Sedan började det hända saker, och vi sade i den dåvarande trepartiregeringen: Här finns det verkligen skäl att överväga om maninte rent av kan få en överenskommelse över partigränserna. Det var det vi ville testa. Vi gjorde det ärligt, och vi nådde framgång. Ingen kan säga annat än att det är något väsentligt som har inträffat, om 90 96 av inkomsttagarna får en marginalskatt på högst 50 26. Och det gäller något som både Gösta Bohman och jag flera gånger har betecknat som ett huvudpro blem i den svenska ekonomin, som omöjliggör dynamik. Det måste löna sig att arbeta och spara i stället för att, som tendensen varit i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet, låna sig till förmögenheter. Är det en rimlig ekonomi? Gösta Bohman har ju själv, i det brev som jag citerade här tidigare, sagt att det var viktigt att få en samtidighet i marginalskattesänkningen och avdragsbegränsningen. Varför inte stå fast vid det? Nu säger Gösta Bohman att skatteöverenskommelsen inte är ett helt färdigt förslag. Det är dock, låt mig påpeka det, i sina huvuddelar ett fullt klart förslag. Information om det har också givits på ett riktigt sätt. Det var f. ö. när Gösta Bohman påstod att vi givit fel information som jag skakade på huvudet, om jag får ta med den lilla parentesen. Jag hävdar att vi icke har gjort det. Det har varit en bred debatt kring förslaget, som i sina huvuddelar nu är klarlagt. Att det finns vissa delar av förslaget som vi skall fortsätta att utreda undantar inte själva grundstommen. Hela svenska folket vet vad den betyder och vad man har att inrätta sig efter i sin privatekonomi. Det var ändå väldigt skönt att få det erkännandet från Gösta Bohman att moderata samlingspartiet har bidragit till skräckpropaganda. Han använde visserligen inte det ordet, men han medgav att man från hans partis sida har fört debatten efter de linjerna. Ingen kan gärna förneka att man från moderata samlingspartiets sida har överdimensionerat svagheterna på ett sådant sätt att man fjärmar sig från verkligheten. När man, som Ingegerd Troedsson exempelvis har gjort i en tidningsartikel, talar om att det kommer att vara en miljon löntagare — om jag minns rätt — som inom kort når över gränsen för 50 76 marginalskatt, har man gjort antaganden som inte håller. Ingegerd Troedsson har inte sagt detta i den här debatten men väl i tidningsdebatten. Jag skall inte fördjupa mig mycket mer i detaljer. Huvudfrågan är ju om man inte i det politiska arbetet skall försöka eftersträva parlamentarisk enighet, om det finns sakliga förutsättningar för en sådan. Det är sådan enighet jag tycker att vi har nått. Vi har fått en marginalskattesänkning. Vi har klarat ett inflationsskydd som är tillfredsställande för åren 1982-1985. Vi har kvar lagen om inflationsskydd bortom 1985. Då får vi ta upp frågan om hur det skyddet skall vara det året och de följande inkomståren. Vi har fått en avdragsbegränsning i ett läge där man — det måste vi erkänna — fått en sjuk ekonomi, där avdragsvolymen vuxit på ett sådant sätt att avdragen närmar sig hela den statliga inkomstskattens volym. Jag har här redogjort för resultatet av skatteöverenskommelsen som — det är jag övertygad om — är ett av huvudelementen i vår strävan att få fart på ekonomin under 1980-talet. Det arbetet förtjänar mer att hedras än att klandras.

Herr talman! Jag hade faktiskt väntat mig att få ett ja som svar på mina frågor. Det fick jag inte. Däremot fick jag indirekt det klara beskedet att en uppgörelse är viktigare än rättssäkerhet, skatteprinciper och rättvisa. Jag Nr 39 tycker att det är allvarligt. Måndagen den Ar det inte, sade Rolf Wirtén, viktigast att göra eftergifter, om man får ett 30 november 1981 resultat? Nej, helt avgörande är vilket resultat man får — inte ett resultat som innebär att man frångår sina uttalanden och sviker gjorda utfästelser. Menade ni allvar i era förhandlingar? frågade Rolf Wirtén. Visst menade vi allvar i förhandlingarna. Men glöm inte bort att förhandlingarna hade föregåtts av mycket långtgående överläggningar inom regeringen, där vi hade kompromissat oss fram till vissa underlag för förhandlingarna! Det leder självfallet till att möjligheterna att därutöver kompromissa i huvudförhandlingen, så att säga, är starkt begränsade. I varje fall förutsätter kompromisser i det fallet att man först talar med sina partner. Ni gjorde upp vid sittande bord bakom ryggen på oss, Rolf Wirtén, och det är det mest allvarliga i den här situationen. Skillnaden mellan Rolf Wirtén och mig, mellan centern och folkpartiet å ena sidan och moderaterna å andra sidan, är att det för Rolf Wirtén och hans vänner är viktigast att få en överenskommelse med sossarna — vad den än innehåller, tydligen — medan det för oss är viktigast att överenskommelsen får ett sakligt riktigt innehåll. Socialdemokraterna ”sänkte” ju skatter under större delen av 1970-talet, Rolf Wirtén. Följden blev att det hela tiden blev ökade marginalskatter, därför att de inte hade någon indexreglering av skatteskalorna. En sådan indexreglering var ett av de viktigaste målen för den borgerliga politiken, och den genomfördes trots socialdemokraternas motstånd. Då var det aldrig fråga om några förhandlingar. Vi genomförde detta i riksdagen. Det viktigaste är under alla förhållanden att resultatet blir godtagbart, och det är den frågan som vi diskuterar. När jag nu gör medgivandet, Rolf Wirtén, att också vi deltog i debatten när den fördes som värst i höstas, då säger Rolf Wirtén att det är att bedriva ”skräckpropaganda”. Men det var Rolf Wirténs egna siffror som vi baserade debatten på. Om jag öppet och ärligt medger att moderaterna deltog i den debatten, skall man inte behöva bli beskylld för att bedriva skräckpropaganda. Det är inte hederligt. Det finns anledning att se tillbaka på det förflutna när man diskuterar de här frågorna och på vad vi har gjort i trepartiregeringen. Jag satt som ekonomiminister och fick bära hundhuvudet för det mesta. Tyvärr fick jag inte igenom allt jag ville — annars hade det varit bättre ställt med Sveriges ekonomi. Men det var ofta mycket impopulära åtgärder som vi fick genomföra. Vi fattade beslut om dessa gång efter gång här i riksdagen med en rösts majoritet, därför att vi ansåg dem vara viktigare för landet och för framtiden än uppnåendet av en enighet som skulle kunna leda till att resultatet blev sämre. Varför skulle detta inte gälla också i denna centrala fråga — som inte minst folkpartiet och moderaterna hade drivit så länge — som gäller marginalskattesänkningen? Varför skulle man plötsligt då anse att det var viktigare att nå en överenskommelse med socialdemokraterna än att hålla ihop trepartiregeringen? Det är det som är så egendomligt. Jag skall be att få citera vad centern och folkpartiet skrev när de kritiserade 3 Gunnar Strängs skattereform i början av 1970-talet. Vad ni skrev då är ungefär detsamma som vi säger i dag. Men när ni skrev det tyckte ni att det var alldeles riktigt och bra och fint på alla sätt. När vi säger samma sak eller något motsvarande kallas det emellertid för skräckpropaganda. Ni skrev alltså med anledning av Gunnar Strängs reform bl.a. följande: ”Regeringen har föreslagit att skattesänkningarna skall betalas med ökade skatter. Detta försämrar ekonomin för stora grupper. Att föreslå lättnader på ett område och ta igen detta genom ökade pålagor på andra områden kan vi inte acceptera.” — Det var då det. ”Höjd löneskatt försvårar sysselsättningen, höjer kostnadsläget, skapar krav på kompensation och är allmänt prisuppdrivande. Inkomstökningar som enbart utgör kompensation för prisökningar får inte slå igenom i ökat skatteuttag.” — Det var då det. ”Effekterna på sikt av skattejusteringen har inte belysts tillräckligt tydligt. Man bör inte studera effekterna endast ett år. En rad olika förutsättningar måste vara kända för att en realistisk bild över den enskildes eller en familjs ekonomi skall kunna tecknas. Allt pekar på att de pluseffekter som först kan uppstå för flertalet förbyts i underskott.” Var också de här kristallklara uttalandena följden av några slags ”olyckliga formuleringar”, eller menade ni vad ni sade den gången? Jag tycker att det skall vara någon ordning i ordoredan. Vad som före ett val anses vara en lyckad formulering kan ju inte rimligen efter ett val få rubriceras som en olycklig formulering. Det borde Rolf Wirtén och jag kunna vara överens om. I ärlighetens och anständighetens namn i varje fall.

Herr talman! Detta med lika behandling är något som Gösta Bohman tillmäter stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt. Det håller jag gärna med om. Den skall vi naturligtvis värna om. Men om vi ser på hur dagens skattesystem ser ut och hur det utnyttjas, finner vi onekligen många inslag som visar att vi inte har den lika behandling som både Gösta Bohman och jag ur strikt principiella utgångspunkter skulle kunna önska oss. Det är helt klart att vi med den nuvarande möjligheten att utnyttja avdragsrätten fått effekter som för de vanliga inkomsttagarna framstår som orättfärdiga. En 200 000-kronorsinkomsttagare kan, genom att göra ett avdrag på ca 100 000 kr., få en skatt på 43 000 kr. medan den som inte kan göra ett sådant avdrag får en skatt på 123 000 kr. Där ser vi vilket språng det finns mellan olika konsumtionsmöjligheter för inkomsttagare med resp. utan underskottsavdrag. Dessa möjligheter har naturligtvis inte en inkomsttagare i de lägre skikten. Det är Gösta Bohman och jag helt överens om. Man kan naturligtvis göra avdrag också i de lägre inkomstskikten, men de får aldrig så här stora effekter på den privata ekonomin. Att effekterna av avdragsrätten har skenat i väg på detta vis har både Gösta Bohman och jag sagt oss inte kunna acceptera. Vi måste göra någonting åt det förhållandet. När vi lade fram vårt marginalskatteförslag tillsammans med moderata samlingspartiet avsåg det förslaget år 1982. Då sade jag, och många andra centeroch folkpartistatsråd, att med en så kort tid som då återstod skulle det vara omöjligt att få fram ett någorlunda genomarbetat förslag. Det är naturligtvis ett skäl, Gösta Bohman, till att vi gick med på att vänta ytterligare ett år innan marginalskattereformen sattes i sjön. Vi fick därmed ett års tid att utarbeta förslagen. Det har vi gjort i arbetsgruppen. Nu har vi en grundstomme till förslag om hur avdragsrätten kan begränsas klar . Vi har alltså inte bytt fot när det gäller att ställa krav på rättssäkerheten. Får jag fråga Gösta Bohman: I vilka avseenden ifrågasätter eller omöjliggör våra förslag rättssäkerheten i Sverige? Det är en fantastisk beskyllning som Gösta Bohman för fram. I vilken del har vi med denna avdragsreform undergrävt rättssäkerheten i Sverige? Att man ändrar villkoren på sikt är klart. Det gäller alla politiska beslut som har något inflytande på privatekonomin. Det måste vara politikernas rättighet att ändra förutsättningarna på olika områden, bara det sker på ett sådant sätt att människorna har möjlighet att anpassa sig till dem. Har man då givit människorna tillräcklig tidsrymd för en sådan anpassning, så har också de ändrade förutsättningarna genomförts på ett riktigt sätt. Gösta Bohman beskyller mig för att skapa rättsosäkerhet, men rättsosäkerhet skulle naturligtvis ha blivit följden av den modell som Gösta Bohman möjligen kunde ansett vara bättre — om han ville göra en begränsning i avdragsrätten. Dessa förändringar på olika marknader hade inträffat även då. Och kom ihåg, Gösta Bohman, att vad som framför allt har påverkat kapitalmarknaden är inte avdragsbegränsningen utan marginalskattesänkningen, och den vill Gösta Bohman ha. Så inte heller efter den argumentationslinjen håller påståendet att vi skulle ha stört rättssäkerheten i Sverige. Det var ytterligare en allvarlig beskyllning i Gösta Bohmans inlägg — att centern eller folkpartiet, vilket det nu var, skulle ha gått bakom ryggen på moderata samlingspartiet. Var vänlig precisera det, Gösta Bohman! Här har verkligen ingen gått bakom ryggen på någon. Jag vill meddela kammarsn att den förste som jag talade med innan Kjell-Olof Feldt och jag började förhandla var Gösta Bohman. Jag talade med honom innan jag talade med de andra två partiledarna. Gösta Bohman fick exakt samma information som de andra partiledarna om förhandlingen. Gösta Bohman satt med vid förhandlingsbordet vid alla förhandlingstillfällena och kunde säga vad han tyckte och tänkte. Hans påstående att vi skulle ha gått bakom ryggen på honom är verkligen upprörande. Jag kan inte förstå hur han kan komma med en sådan beskyllning. I Moderata samlingspartiets förslag om exempelvis hur man vill dra in bostadssubventionerna har mer långtgående effekter än de marginalskattesänkningar och avdragsbegränsningar som vi från centern och folkpartiet har föreslagit. Att förändra privatpersoners ekonomi så dramatiskt som Gösta Bohmans parti föreslår i sin partimotion i höst är mycket mer långtgående än hela det förslag som vi har gjort upp med socialdemokraterna om. När Gösta Bohman talar om att barnfamiljer i ett stort antal villor i Sverige drabbas hårt av våra förslag är det inte sant. Gösta Bohman vet att det för ett mycket ringa antal villaägare blir någon mer påtaglig effekt av den här överenskommelsen. En vanlig statsbelånad villa kommer inte att beröras av avdragsbegränsningen. Det är enbart marginalskattesänkningen, som Gösta Bohman själv står bakom, som kan påverka de familjernas ekonomi, inte avdragsbegränsningen.

Herr talman! Ingen har påstått att vi har bra skattelagar och ett bra skattesystem, och människor som är skickliga kan naturligtvis anpassa sig efter dem. Men de har faktiskt den rätten. Har vi stiftat lagar som är bristfälliga, har människor rätt och skyldighet att leva efter de lagarna så länge de gäller. Men det är vår sak att ändra dem. Man skall inte klandra den enskilde. Och jag tycker det är litet rått av Rolf Wirtén att säga att människor ”tar på sig ett underskottsavdrag” för att få en förbättrad ekonomi. Rolf Wirtén bidrar därmed till att sprida den felaktiga föreställningen att människor som har underskottsavdrag inte har motsvarande utgifter. Dessutom får de skatta för sina ränteinkomster. Vad ni gör nu är att ni bryter sönder symmetrin i skattesystemet för de människor som blir direkt berörda. Om detta skall vara ett försvar för åtgärden att begränsa avdragsrätten, varför gick ni då inte ut i valrörelsen och talade om för folk vad ni tänkte i den här frågan? Ni utfärdade i stället ett fribrev och sade att avdragen skulle bevaras i sin helhet. Varför sade ni inte i stället att detta med avdragen är fel, det är stötande, det skall bort? Det sade ni inte. Nu efteråt har ni sagt det. Varför har ni inte fullföljt den utredning som fick i uppdrag att undersöka underskottsavdragen? Såvitt jag vet har den utredningen inte sammanträtt på mycket länge, och i varje fall drivs inte arbetet i den här frågan så som det borde ha drivits. I stället har ni gjort en rent politisk utredning. Fullfölj i stället utredningsarbetet i den kommittén, så kanske det visar sig att den s.k. Kleppemodellen är en omöjlig modell som står i strid med hela det svenska skattesystemet. När jag talar om rättsosäkerhet menar jag att man inte skall ha skattelagar som på ett orättvist sätt drabbar människor som har anpassat sig efter tidigare lagar. Jag har belyst i mitt tidigare anförande att er ändring kommer att innebära att människor i exakt samma inkomstförhållanden kommer att drabbas helt olika av den reform ni vill genomföra. Detta står i strid med de rättssäkerhetsprinciper enligt vilka en rättsstat skall arbeta. Det skall inte vara så att om man genomför en ändring skall den ske på bekostnad av andra. Rolf Wirtén hade en debatt vid Sparbanksföreningens konferens ”Vårt ekonomiska läge” i mars, bara en månad innan uppgörelsen träffades. Där sade Rolf Wirtén att det måste vara genomtänkta förslag, så att man inte slår. Nr 39 blint mot människor som varken du — sade han till vederbörande motpart — ”eller jag vill skall drabbas. Hur blir det exempelvis med de många villaägare som har ett bygge i gång eller just har flyttat in i en villa? De har byggt upp hela sin ekonomi på avdragsrätten, i varje fall i ett inledningsskede. Innan man tar till några drastiska åtgärder måste förhållandena genomlysas på ett ordentligt sätt. Det är det regeringen vill göra.” Och det är därför vi vill utreda frågan. Ni träffade uppgörelsen innan den utredningen var gjord. Hur lång tid menar Rolf Wirtén att ett enskilt hushåll, en enskild vanlig tjänstemannafamilj som bor i villa utanför Stockholm, skall ha på sig för att lägga om de lån på 10, 15 eller 20 år som vederbörande har tagit, för att kunna anpassa sin ekonomi på ett rimligt sätt till de nya bestämmelserna? De får anpassa sig, sade Rolf Wirtén. Menar Rolf Wirtén då att de skall flytta, eller vad menar han? Hur skall de bära sig åt för att klara sin ekonomi? Konsekvensen måste ju bli att de skall flytta. Vi resonerar nu inte om marginalskatteomläggningen som sådan. Att en sådan skall ske vet Rolf Wirtén att vi står helt bakom. Det är alla de bihang som har hängts på marginalskattesänkningen och som gör att den i stor utsträckning kommer att bli illusorisk som vi vänder oss emot. Rolf Wirtén reagerade mot mitt påstående att ni gick bakom ryggen på moderaterna när ni träffade uppgörelsen. Jag vidhåller det påståendet — det | skall in i kammarens protokoll. | Vi hade fullt klara premisser för våra överläggningar med socialdemokraterna under den sammanträdesdag då det hela utspelades snabbt. Vi hade | fått ta del av Rolf Wirténs egen inledning till den överläggningen. Vid sittande bord fick vi sedan klart för oss att centern och folkpartiet var | beredda att göra upp med socialdemokraterna på helt andra villkor än dem vi i regeringen hade varit överens om tidigare. Jag varnade Rolf Wirtén vid det | samtal han själv åberopar: ”Träffar du en uppgörelse i natt av denna innebörd, så blir konsekvensen att vi inte kan vara kvar i regeringen.” Det | kommer Rolf Wirtén inte att kunna bestrida, så pass rakryggad är han. Vi gick alltså till överläggningarna på helt andra premisser än dem som
| Herr talman! Får jag till det senaste bara säga att om det var det här som Gösta Bohman menade med att gå bakom ryggen, då tycker jag att vi nu och | för alltid kan dementera alla påståenden om att så skulle ha skett. Det är riktigt att när jag inför förhandlingarna med Kjell-Olof Feldt som | första partiledare träffade Gösta Bohman, sade han: Om det är så att ni fullföljer de här nu antydda överenskommelserna, då är det risk för | trepartiregeringen. Då sade jag till Gösta Bohman att jag visst hade uppfattat att det var moderata samlingspartiets uppfattning att det förhöll sig så. Men det var inte centerpartiets och folkpartiets uppfattning. De menade att man 37 inte kunde spräcka förhandlingarna på att tappa ett år i tempo, på att inte kunna börja med marginalskattereformen 1982. Gösta Bohman vet också att de två andra partiledarna ville att jag skulle fullfölja förhandlingarna på denna premiss — den som var klar för både Gösta Bohman, Thorbjörn Fälldin, Ola Ullsten och mig när vi skildes åt vid förhandlingsbordet. Socialdemokraterna sade mycket bestämt ifrån: Får vi icke en samtidighet mellan marginalskattereformen och avdragsreformen med början 1983, då kan vi inte fortsätta dessa förhandlingar. Jag tycker att de tre partiledarna i så fall skulle ha sagt att något förhandlingsuppdrag till Rolf Wirtén kan det aldrig bli tal om, för då är man inte med från moderata samlingspartiets sida. Men jag fick förhandlingsuppdraget från de tre partiledarna, och jag fullföljde det på det sätt som jag tyckte var riktigt och som också de två andra partiledarna menade var riktigt. Sedan drog moderata samlingspartiet den här slutsatsen, och man kunde inte vara med om det. Det är ju riktigt. Men det måste stå enbart för moderata samlingspartiet. Vi kan inte förhindra att man har den åsikten. Det är väl helt O.K. Men att tala om att man går bakom ryggen är verkligen något helt annat än denna sakredovisning av hur det gick till. Jag tycker att Gösta Bohman och jag alltid har haft raka linjer mellan oss när vi har talats vid och inte försökt att lura varandra. När det gäller själva skeendet tycker jag inte heller att vi har haft olikartad beskrivning att ge. Men varför skall man då tala om att gå bakom ryggen? Jag begriper inte det uttryckssättet. Får jag bara, herr talman, göra ett litet tillägg. Gösta Bohman åberopar debatten mellan Kjell-Olof Feldt och mig på Sparbanksföreningens konferens, den som brukar gå under benämningen Vårt ekonomiska läge. Det var i det läge då vi fortfarande från trepartiregeringens sida ansåg att man skulle försöka få i gång marginalskattesänkningen så tidigt som möjligt, alltså 1982. Och jag fick då medhåll av Kjell-Olof Feldt att man verkligen skulle behöva göra något åt marginalskatterna— man skulle sänka dem. Jag hade också klart för mig att han ställde kravet att en avdragsbegränsning skulle behöva göras. I det skedet tyckte jag att det inte var nödvändigt att man hade en samtidighet, utan man kunde starta med marginalskattesänkningen redan 1982 och fullfölja den med avdragsbegränsning 1983 eller senare. Det var den ståndpunkt som jag redovisade i den nämnda debatten. Varför jag inte kunde fullfölja den linjen har jag alldeles nyss förklarat i en replik till Gösta Bohman. Det ställdes ett krav på samtidighet när det gällde 1983, och jag fick ge vika i fråga om sänkt marginalskatt för 1982. Den tempoförlusten har vi gjort från centern och folkpartiet, och vi har aldrig stuckit under stol med att så är fallet. Det har varit en hederlig redovisning av det. Detta är förklaringen till att jag tycker att man inte behövde ha samtidighet i första skedet. I förhandlingen fick vi ge efter när det gällde tidsaspekten — det är riktigt. Sedan frågade Gösta Bohman varför inte underskottavdragsutredningen har arbetat så intensivt under senare tid. Ja, det är väl också, herr talman, högst begripligt att har man en arbetsgrupp som sitter och arbetar för fullt Nr 39 mellan de här tre partierna, socialdemokraterna, folkpartiet och centern, med frågor som just berör utredningens arbetsområde, så vilar ordföranden ett tag tills han får veta under vilka premisser han skall fortsätta sitt arbete. Det har han nu fått veta. Jag hoppas att utredningen skall sätta fart och jobba för fullt, för den har ett par viktiga bitar, bl.a. nyetableringen, som jag skattereform menar att vi måste få fram förslag om, och det ganska kvickt. Men m.m. ” förklaringen är ju helt naturligt att man måste avvakta arbetsgruppens slutprodukt, innan man kunde sätta i gång sitt arbete igen.

Herr talman! Jag har en känsla av att debatten om det historiska händelseförloppet är så pass ventilerad tidigare att vi inte behöver ägna så mycket tid åt detta. Det räcker med att konstatera att de mycket klara premisser för överläggningarna med socialdemokraterna som vi hade varit överens om i trepartiregeringen bröts vid sittande bord — jag har inte anklagat Rolf Wirtén personligen för detta, observera det — när man fick klart för sig att man nu var inne på helt andra vägar. Jag har inte påstått att man hade haft kontakt med socialdemokraterna under hand. Jag tror att man har haft det, men jag vill inte påstå det. Den saken är utagerad. Men vi moderater kunde inte vara med om att till förmån för — jag upprepar det — socialdemokratisk skattepolitik överge det vi varit helt överens om i trepartiregeringen. Men vad som nu är intressant är att få klart för sig följande: När man nu på grund av den här överenskommelsen stoppar — jag använder det ordet litet tillspetsat — den sittande utredningen om underskottsavdragen, vad kommer då att hända? Kommer den utredningen, som har fått i uppdrag att särskilt se om den här saken, att göra gällande att den nu inför fullbordat faktum inte kommer att granska den frågan? Denna utredning är ju en saklig utredning, där även vi är med, och vi har allt intresse av att få det här belyst. Eller skall den här biten nu sopas under bordet? Det lät så på Rolf Wirtén. Jag tycker, med hänsyn till att man från den gamla trepartiregeringens sida så bestämt har avvisat Kleppemodellen, att det vore intressant att få den ordentligt belyst. Men den fråga som jag ville diskutera med Rolf Wirtén har lyst med sin frånvaro. Det gällde den allmänna osäkerheten, ovetandet om vad som egentligen kommer att hända.

Den osäkerheten kvarstår ju fortfarande. Ja, skaka inte på huvudet! Jag förmodar att Rolf Wirtén har läst 39 sitt eget betänkande. Och har Rolf Wirtén läst det, så nicka i stället! Det skulle vara mera klädsamt. Jag skall emellertid inte förlänga denna debatt. Den har varit lång nog, herr talman.

Herr talman! Underskottsavdragen har kommit in i bilden på nytt, och jag skulle något vilja klarlägga bakgrunden till underskottsavdragskommitténs arbete. En enhällig riksdag gav regeringen i uppdrag att utreda de ”otillbörliga” underskottsavdragen. Dåvarande budgetministern Ingemar Mundebo sade att det var ett av de svåraste uppdrag någon utredning hade fått. I direktiven till utredningen, som skrevs i fullt samförstånd mellan de tre borgerliga partierna, slogs det fast att man inte fick begränsa villaägarnas avdragsrätt. Inte heller fick sådana avdragsbegränsningar genomföras som skulle försvåra nyföretagandet — nystartandet av företag. Efter den underbara natten är situationen som bekant en helt annan, i och med att man har anammat den Kleppemodell som helt har förkastats i sitt upphovsland Norge och som också har förkastats i Danmark. Det finns avdragsbegränsningar i en lång rad länder, men de är alla inriktade på att begränsa konsumtionen, inte — som Kleppemodellen och det skatteförslag som nu har lagts fram — produktiva investeringar. Självfallet har den här utredningen inte kunnat göra någonting efter skatteuppgörelsen, eftersom man sedan dess har arbetat utifrån helt andra riktlinjer i kanslihuset. Arbetet med de otillbörliga underskottsavdragen har därför nödgats vila under hela sommaren. Nu skall vi få ett första sammanträde igen, där vi skall informeras om vårt fortsatta arbete. Ändå var utgångspunkten för det här arbetet att man visste alldeles för litet om i vilken utsträckning det fanns otillbörliga underskottsavdrag — i vilken utsträckning avdragsrätten verkligen användes felaktigt. Sedan sade Rolf Wirtén att jag hade sagt i någon artikel att en miljon löntagare skulle drabbas av avdragsbegränsningar. Vad jag sade var att om inflationen de kommande åren, fram till 1985, blir 10 26, så kommer den magiska brytpunkten, 102 400 kr., att vara nere vid 90 000 kr. i dagens penningvärde. I dag är det mer än en miljon människor som har 90 000 kr. eller mer i beskattningsbar inkomst. Kommer det år 1985 att vara betydligt färre människor som kommer att ha 90 000 kr. i dagens penningvärde eller mer, tyder det ju på att hela den här skattereformen har lett till en anmärkningsvärd reallönesänkning för dem som är i aktiv ålder. Till sist, herr talman, vill jag sammanfatta den här debatten: 1. Den tab. 9 som har åberopats i hela skattedebatten säger uppenbarligen ingenting, eftersom det vore orimligt att tänka sig att lönerna skulle stiga med 5,5 20 per år, att inflationen skulle begränsas till 5,5 26 och att de höjda löneskatterna alltså skulle läggas ovanpå dessa löneökningar utan att på något vis påverka inflationen. Likaså förutsätter tabellerna att kommunalskatterna inte skulle stiga med ett enda öre. Jag tycker det vore bra om ekonomioch budgetministern kunde informera sina egna samt centerpar Nr 39 tiets och socialdemokraternas skattedebattörer om att det förhåller sig på det här viset. 2. Vi har också fått klarlagt att kommunerna inte har några som helst garantier för att de kommer att få kompensation för det minskade skatteunderlag som blir följden, om de höjda löneskatterna avräknas, eller för de ökade kostnader de får vidkännas, om löneskatterna inte avräknas, utan läggs på lönerna. De kommer uppenbarligen inte att ha den garantin ens om de skulle kunna begränsa sin tillväxt på det sätt som riksdagen har beslutat. Detta kommer naturligtvis att leda till betydande kommunalskattehöjningar för den enskilde. 3. Slutligen har jag inte fått några som helst svar från budgetministern på min fråga, om budgetministern delar min uppfattning att promsen är en mycket farlig skatt. Budgetministern har däremot — med rätta — varit oroad över utvecklingen av underskottsavdragen. Det, menar jag, måste leda till att man med alla medel motsätter sig en proms, som drabbar företagens räntekostnader, oavsett om företagen kan bära dem eller inte. En proms skulle i en sådan situation särskilt hårt slå mot de nystartade företagen och de jordbrukare som redan förut drabbats av alltför höga räntesatser. Jag hoppas alltså att budgetministern med alla medel kommer att förhindra införandet av en proms.
Herr talman! När det gäller frågan hur vi skall finansiera den här skattereformen har jag tidigare i ett par omgångar sagt att vi återkommer till detta i samband med redovisningen av propositionen. Jag tänker inte ge mig in i de frågorna nu, eftersom remissomgången pågår. Det är väl rimligt att man låter den bli slutförd innan man tar ställning till just finansieringsdelen. När Ingegerd Troedsson här tar sina exempel på hur skattereformen kommer att slå på det stora löntagarkollektivet och oroar sig för att kanske en miljon människor inte kan få nytta av vad vi har utlovat, är det kanske — såvitt vi kan förstå i varje fall — med antagandet, att vi får lönerörelser som är så stora som 15 2 per år. Men jag tror att Ingegerd Troedsson och vi är helt överens om att sådana bruttolönehöjningar skulle vara utomordentligt olyckliga för svensk ekonomi. Jag tror alltså inte att det kommer att bli en sådan utveckling; vi kommer helt enkelt inte att kunna klara det. Arbetsmarknadens parter kommer också att inse detta, så vi får nog en lugnare lönerörelse. Får vi det inte, då är det illa för Sverige! Får jag sedan bara helt kort säga någonting om underskottsavdragsutredningen. Både Gösta Bohman och Ingegerd Troedsson har tagit upp den och sagt att den inte håller arbetstakten. Ingegerd Troedsson gjorde där den kompletteringen att utredningen inte fick gå in på villaavdragen. Nej, utredningen fick inte det enligt direktiven, eftersom frågan om villaavdragen äl lagts på andra utredningar. Då är det väl inte så konstigt att man har gjort en sådan begränsning. Allra sist: Ingegerd Troedsson säger att man inte kan ställa upp bakom Kleppemodellen. Ja, nu är väl det här inte någon renodlad Kleppemodell, men den innehåller i grunden precis de idéer som trepartiregeringen angav i den bilaga som också moderata samlingspartiet var med om att leverera till socialdemokraterna som ett förhandlingsunderlag. Det står ju där — jag har citerat det förut — att man skulle se på möjligheterna att genomföra en förturslösning ”med den inriktning som angivits” i den angivna bilagan. Och vad är det annat än att just försöka finna en modell som liknar Kleppemodellen, vilken nu Ingegerd Troedsson säger är alldeles omöjlig?

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill bara säga att det var en utomordentligt intressant upplysning jag fick. Redan när man skrev direktiven till underskottsavdragskommittén 1979 eller möjligen i början av 1980 skulle man således ha varit inriktad på att begränsa villaavdragen men lägga den frågan i andra utredningar. Man skulle alltså så kort tid efter utfärdandet av fribrevet till villaägarna ha varit inriktad på detta. Det var för mig en utomordentligt förvånande

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har med anledning av en tidningsartikel frågat mig varför representanter för den svenska regeringen ej protesterat mot USA:s krav att få bestämma över svensk utrikeshandel. I ett svar på en fråga av Carl-Henrik Hermansson om de amerikanska exportkontrollbestämmelserna och en interpellation av Alf Lövenborg i ett näraliggande ämne framhöll dåvarande handelsministern Hadar Cars den 18 december 1978 följande: ”Sverige har inte gjort några åtaganden att tillämpa COCOM-systemet eller att följa de amerikanska reglerna. En effekt av dessa regler är emellertid att svenska företag i sina kontrakt och licensarrangemang med parter i USA eller andra COCOM-stater kan åläggas göra vissa åtaganden. Huruvida företaget finner det förenligt med sina intressen att ingå avtal grundas på en kommersiell bedömning som regeringen ej har anledning att ta ställning till. Har avtal av detta slag en gång ingåtts måste det givetvis uppfyllas.” De amerikanska reglerna innebär bl.a. att en säljare eller licensgivare i USA måste föreskriva presumtiva utländska kunder att inte reexportera amerikansk utrustning utan tillstånd från vederbörande amerikansk myndighet. COCOM-systemet innebär att flertalet NATO-länder tillämpar liknande regler. Regeringen har samma uppfattning som kom till uttryck i dåvarande handelsminister Cars frågeoch interpellationssvar. Svenska myndigheter och företag bestämmer själva, om de vill inlåta sig på affärer där t.ex. de amerikanska exportreglerna kan komma att tillämpas. Ingås ett sådant avtal, gäller självfallet å andra sidan att avtalet måste hållas. Skulle utländska säljare inte kunna lita på gjorda svenska åtaganden, skulle det leda till att viktiga försörjningskanaler stängdes av. Detta gäller oavsett var exportföretaget är beläget. Denna Sveriges självständiga hållning är väl känd både i USA och i andra länder.

Herr talman! Vad som förekom i samband med den amerikanske försvarsministerns besök, då tre svenska regeringsledamöter i tur och ordning bad om ursäkt för Datasaabs handlande, har på nytt aktualiserat hela frågan om Förenta staternas embargopolitik gentemot huvudsakligen socialistiska stater. Det är givet att ingånga avtal bör hållas, det är inte det min fråga gäller. Vad min fråga gäller är i stället det bakomliggande förhållandet, att Förenta staterna i realiteten ensidigt söker bestämma självständiga länders utrikeshandel genom den bojkottpolitik som man beslutat om. Detta drabbar också Sverige. Och det drabbar inte endast svensk utrikeshandel, utan också svensk teknisk utveckling. Det kan i det sammanhanget vara av intresse att citera ett uttalande av Datasaabs verkställande direktör Gunnar Wedell om det konkreta fall som var aktuellt. Han sade enligt Svenska Dagbladet: ”Det här är fråga om en känd, halvgammal teknik, där den amerikanska teknologin representeras av triviala elektroniska kretsar. Vad det handlar om är ett embargo mot svensk teknik och inte mot amerikanska komponenter.” Förenta staternas bojkottpolitik mot de socialistiska staterna är ju ingenting nytt. Den intresserade hänvisas till den utförliga redogörelsen i Gunnar Adler-Karlssons avhandling Western Economic Warfare 1947-1967. I sin senaste etapp har den reglerats av lagar tillkomna 1947 och 1951 och sedan 1969 av den s.k. Export Administration Act. Om en viss produkt är upptagen på en särskild varulista krävs enligt denna lag exporttillstånd. Vad gäller företag med hemvist utanför USA innebär lagen, som statsministern redan har påpekat, att säljaren eller licensgivaren i USA måste förmå det utländska företaget att gå med på att inte reexportera den amerikanska utrustningen eller exportera produkter, i vilken sådan utrustning ingår, till socialistiska stater utan tillstånd från vederbörande amerikansk myndighet. Den amerikanska exportkontrollen gäller: 1. Export av varor och tekniska data från USA. 2. Reexport av varor och tekniska data av amerikanskt ursprung från ett importland till tredje land. 3. Utrustning och komponenter av amerikanskt ursprung som används i ett annat land för att tillverka en produkt för export. 4. I vissa fall utlandstillverkade produkter baserade på amerikanska tekniska data. Herr talman! Jag hade väntat mig att statsministern skulle använda det här tillfället för att mycket bestämt protestera mot USA:s aktioner för att påverka svensk utrikeshandel och svensk teknisk utveckling. Samtidigt som jag tackar för svaret vill jag uttrycka min besvikelse över att detta inte har skett, särskilt som den amerikanska administrationen nu har skärpt denna bojkottpolitik. Jag hoppas då att statsministern framför en sådan protest i sitt nästa inlägg. Samtidigt skulle jag vilja veta, om regeringen har någon uppfattning om de kvantitativa verkningarna på svensk utrikeshandel av USA:s embargopolitik.

Herr talman! Om ett företag frivilligt har skrivit ett kontrakt, där man får tillgång till vissa komponenter men också har förbundit sig att inte reexportera, så skall naturligtvis företaget efterleva detta åtagande. Jag lade märke till att Carl-Henrik Hermansson också menade att det var angeläget. Då är det inte att skrapa med foten, att man beklagar att ett företag inte har efterlevt överenskommelser som det har ingått. Där har jag en helt annan mening än Carl-Henrik Hermansson. Om svenska företag har frihet att teckna sådana avtal med företag i andra länder, så följer därav inte att något annat land bestämmer över Sveriges utrikeshandel. Där gör Carl-Henrik Hermansson sig skyldig till ett logiskt felslut.

Herr talman! Den formulering som statsministern tyckte illa om hade jag inte uppfunnit. Den var citerad ur tidningen Svenska Dagbladet. Det är ju ingen tvekan om att Förenta staternas embargopolitik har ett betydande negativt inflytande på handeln mellan väst och öst. Detta finns utförligt dokumenterat i den avhandling av Gunnar Adler-Karlsson som jag förut hänvisade till. Under den nuvarande administrationen har man, såvitt jag förstår, ytterligare skärpt bojkottpolitiken mot t.ex. Sovjetunionen. Detta påverkar givetvis också svensk utrikeshandel och svensk teknisk utveckling. Jag är förvånad över att statsministern försöker bestrida detta och kallar det ett logiskt felslut. Det är helt barockt när man från USA:s sida anser sig kunna tala för liberalisering av världshandeln och samtidigt söker hindra ett svenskt företag att till Sovjetunionen leverera ett civilt trafikledningssystem som skall öka flygsäkerheten. På det sättet tvingas ju svenska företag in i ett kallt krig, som Sverige inte har någon anledning att delta 1. Jag har tidigare citerat ett uttalande av Datasaabs VD Gunnar Wedell. Detta uttalande fortsätter: ”Jag är villig att slå vad om att det finns ett utpressningsmoment från amerikanarnas sida, där avsikten är att sätta press på Sverige för att vårt land tätare skall sys in i den skärpta amerikanska embargopolitiken mot Sovjet.” Formellt är det företagen som Förenta staterna pressar att delta i sin bojkottpolitik. Men detta drabbar ju hela det svenska samhället. Det är därför jag menar att regering och riksdag borde säga ifrån på skarpen att vi inte accepterar att svenska medborgare och företag utsätts för en sådan utpressning. Jag har ytterligare ett par frågor, om nu statsministern också vill svara på den jag ställde förut: Kan statsministern bekräfta uppfattningen, att den amerikanska embargopolitiken har skärpts under president Reagan? Hur påverkar det svensk utrikeshandel? Vilka är, som jag förut frågade, de kvantitativa effekterna av denna embargopolitik på svensk utrikeshandel?

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag vill klargöra innebörden i ett uttalande om att nystartade företag inte skall drabbas av de föreslagna begränsningarna i rätten till underskottsavdrag. De nuvarande bestämmelserna om förlustavdrag ger bl.a. personer med nystartade företag möjligheter att kvitta förluster vid starten mot senare vinster. De nya avdragsreglerna, som har utarbetats av en expertgrupp på grundval av den tidigare överenskommelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna, innebär att förlustavdragen behandlas på samma sätt som underskottsavdragen. Avdragens värde blir alltså högst 50 96 i både höga och låga inkomstlägen. Expertgruppen har emellertid föreslagit att förlustavdragens utformning skall bli föremål för ytterligare överväganden och att denna uppgift skall hänskjutas till den kommitté som utreder frågan om avdrag för underskott vid inkomsttaxering . Vad jag sagt är att man kan tänka sig olika lösningar. Ett alternativ är generell kvittningsrätt inom förvärvskällan mellan olika beskattningsår, ett annat kvittningsrätt vid beräkningen av statligt tilläggsbelopp, ett tredje kvittningsrätt under begränsad tid mellan olika förvärvskällor. Ytterst få personer med nystartade företag kommer upp i så höga inkomster vid sidan av företaget, att avdragsbegränsningen får någon betydelse. Däremot kommer det nya skattesystemet att få stor betydelse för nyföretagandet genom att det premierar arbete och sparande framför att leva på lån. Marginalskattesänkningen i kombination med de modifierade avdragsreglerna kommer att stimulera det riskvilliga kapitalet att söka sig till investeringar i näringslivet i stället för till improduktiva placeringar.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Jag uppskattar särskilt att statsministern ställer upp här trots en svår förkylning. Orsaken till min oro var två yttranden från statsministerns sida. På SHIO-Familjeföretagens kongress den 9 november diskuterades verkan av underskottsavdragsbegränsningen för nyföretagandet. Kritiken mot förslaget var att den som startar ett företag får sin eventuella vinst av verksamheten beskattad med kanske 75 90, medan en förlust, som speciellt de första åren av ett nyföretagande är ganska vanlig, blott leder till en skatteminskning på 50 96. Statsministern lugnade då de församlade genom att lova att företagaren skulle få dra av hela förlusten ”under några år”, som det stod i referatet och som jag har kontrollerat riktigheten av. Detta lät ju betryggande, liksom statsministerns understrykande av hur viktigt det är att inte hämma nyföretagande Dagen därpå, den 10 november, uppträdde statsministern i en debatt arrangerad av Industriförbundet. Han yttrade då enligt referat: ”Det kommande skatteförslaget kommer inte att göra undantag för dem som startar nya företag.” Dessa två yttranden, med ingen dags mellanrum, inger ju betänkligheter. Jag skulle därför vilja ställa en följdfråga, om statsministern tar avstånd från det sista yttrandet på Industriförbundet, att det kommande skatteförslaget inte kommer att göra undantag för dem som startar nya företag, eller om statsministern kanske varit felciterad därvidlag. I så fall är jag glad för det.

Herr talman! Det är rätt att jag vid en presskonferens i samband med SHIO-kongressen gav exempel på hur man skulle kunna lösa problemet, eftersom det är viktigt att skattereglerna blir så utformade att de inte hämmar nyföretagande. Ett exempel som jag gav var att man skulle få behålla den här rätten under ett antal år. Två exempel till har jag nämnt här i svaret till Knut Wachtmeister. Det framställdes i tidningarna dagen efter på det sättet att regeringen skulle komma att lägga ett sådant förslag i samband med propositionen. Det jag sade dagen efter var — vilket jag framhållit i svaret här också — att uppgiften att hitta en teknisk lösning på problemet var man i expertgruppen enig om att lämna till kommittén. Men fortfarande finns de här tre möjligheterna att välja mellan. Möjligen kan man hitta ännu någon variant. Det råder inget motsatsförhållande mellan vad jag sade på SHIO kongressen och vad jag sade i den paneldebatt som Industriförbundet hade anordnat. Det är dessutom så att de partier som ingått överenskommelsen via expertgruppen har sagt att det här problemet bör lösas genom ett fortsatt utredningsarbete. Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan de två uttalanden jag har gjort, och det råder i det här grundläggande avseendet enighet mellan de partier som ingått överenkommelsen.
Herr talman! Jag kan tyvärr inte dela statsministerns uppfattning att det inte finns något motsatsförhållande mellan de två uttalandena. Jag tycker att det framgår ganska klart av tidningsreferatet. Skatteförslaget, som offentliggjordes vid en presskonferens den 29 oktober, är nu ute på remiss — om det hunnit så långt. Svaren skall vara inkomna till den 15 januari, och en proposition väntas i vår. På en fråga om statsministern kunde tänka sig att ändra förslaget med anledning av remissyttranden svarade statsministern, om jag inte hörde fel, att det kunde statsministern inte tänka sig. Jag skulle då vilja fråga om den här översynen av nyföretagandet inte är någonting som man måste ändra på för att det inte skall bli negativa effekter för, låt vara ett litet antal nyföretagare, nämligen de som har så pass höga inkomster av tjänst att de kommer över brytpunkten.

Herr talman! För det första: Knut Wachtmeister frågar mig här i riksdagen för att få klarhet i vad jag har sagt vid de båda tillfällena. Jag tycker då inte att det är särskilt rimligt att han efter det att jag har rett ut detta går upp och hänvisar till hur jag skulle ha blivit citerad i tidningarna. För det andra: Det påstås att jag skulle ha sagt att vi från regeringens sida inte skulle ta någon hänsyn till remissomgången. När jag fick frågan om detta förklarade jag att det är en rad tekniska saker här som naturligtvis skall granskas av alla som är experter på saken och kunniga på området. De frågorna skall vi naturligtvis titta på inför propositionsskrivandet.

Vi har inte skickat förslaget på remiss bara som något slags skådespel, utan självfallet skall vi se på alla de invändningar och förslag till förbättringar i rent tekniskt avseende som kan komma fram.
Herr talman! Självfallet har det varit kort tid som stått till förfogande för expertgruppen. Men jag tycker ändå det är beklagligt att man, när man lägger fram ett förslag, måste säga att de negativa verkningarna av förslaget måste ses över genom att man kommer med vissa nya förslag. Det ger intryck av ett lapptäcke. Jag beklagar alltså att förslaget inte från första början var mer heltäckande.

Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellation nr 74 av Kurt Hugosson den 4 december. Interpellanten är emellertid förhindrad att ta emot svaret den dagen. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 14 december.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att verka för väl anpassade tågförbindelser och en obyråkratisk anpassning av tågtrafiken till övrig lokal och regional trafik. SJ har att rätta sig efter de trafikpolitiska riktlinjer som fastställts i 1979 års trafikpolitiska beslut och i den strukturplan för SJ som riksdagen antog år 1980. Enligt strukturplanen skall SJ senast budgetåret 1983/84 gå ihop ekonomiskt. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp för statens järnvägar är det SJ självt som fattar beslut i tidtabellsfrågor. Självfallet strävar SJ efter att göra sådana förändringar i trafiken som är attraktiva för de flesta resenärer och ger största möjliga resultatförbättring. Som exempel kan nämnas att den planerade försöksverksamheten med snabbtåg kommer att kompletteras med att SJ gör trafiken bättre på matarbanorna till huvudnätet och på de svagt trafikerade bandelarna. Sammantaget kommer detta att ge förbättringar för tågresenärerna i praktiskt taget hela landet. Jag vill också nämna att enligt det trafikpolitiska beslutet 1979 har de regionala trafikhuvudmännen möjlighet att köpa trafiktjänster av SJ. För att underlätta huvudmännens användning av tåg för lokal och regional trafik har jag tagit initiativ till att se över de riktlinjer som gäller i fråga om betalningen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till min fråga är studium av de utkast till tidtabeller för 1982 som nu föreligger vid SJ. Där kan man märka att tågförbindelserna innebär försämrade anslutningar från exempelvis sidobanor med relativt låg trafik. Jag tror inte att jag är ensam om att ha gjort den iakttagelsen. I ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet säger man att människors resebehov inte stämmer överens med SJ:s tidtabellsläggning och att kommunikationsministern har för avsikt att undersöka möjligheterna att öka antalet resande på de här banorna genom en bättre tidtabellsanpassning. Jag hoppas att den avsikten fullföljs. Det finns anledning att se det som nu håller på att inträffa mot bakgrunden av den regionala och lokala trafikplanering som pågår i länet. SJ har i en PM som gick ut i februari och som handlar om hur man skall hantera samarbetsfrågorna med länshuvudmännen fastslagit att SJ:s primära uppgift begränsas till den interregionala trafiken. Det är den principiella grund man står på. Men man är dessutom beredd, som sägs i svaret, att till länshuvudmännen offerera sådan trafik som ligger inom länshuvudmännens ansvarsområden, dvs. lokal och regional trafik. Då uppkommer ett klart definitionsproblem: Vad är ansvarsområde för SJ resp. länshuvudmännen? Man har också i denna PM sagt ifrån att riksnätets A-del liksom dess E-del — den del som får ersättning — och undersökningsbanorna skall rensas, som man säger, från tåg av regionalt och lokalt intresse. Man kan klart och tydligt skönja en tendens till hårdragning av ansvarsgränserna redan i inledningsskedet. Jag tycker att det finns anledning att uppmärksamma att man i samband med dessa diskussioner och de rensningar man talar om riskerar att den resande allmänheten kommer i kläm. Prestigeladdade tvister mellan SJ och huvudmännen i länen, t.ex. om ersättningsfrågor, får inte resultera i att allmänheten kommer i kläm och får dåliga möjligheter att ta sig fram. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om han är beredd att säga ifrån att inte några sådana här krumelurer när det gäller byråkratin får göra att tågförbindelserna försämras för människorna i bygder som inte har så bra förbindelser.
Herr talman! Det är inte bara herr Henricsson som är bekymrad över de här frågorna — det har han rätt i. Jag har konstaterat, i det pressmeddelande som åberopades, att det inte överallt står rätt till med människors möjligheter att åka tåg. Jag har haft kontakt med SJ:s ledning om den frågan, vilket också framgår av det svar jag gett. När det gäller de regionala trafikhuvudmännen är det rimligt att de får kännedom i god tid om SJ:s planerade ändringar av den interregionala trafiken för att bättre kunna anpassa sin verksamhet till SJ:s. Det finns skäl att understryka detta.

Herr talman! Jag noterar som positivt att kommunikationsministern är på det klara med problemet och har ögonen på det. När SJ går in för att rensa bort de lokala och regionala tågen, och därmed så att säga strukturera vad som är ansvarsområde för SJ och vad som är ansvarsområde för länen, kan det drabba sådana tåg som är av interregional karaktär fast de går på lokala linjer. Det visar resanderäkningar som jag har tagit del av. Tåg som tycks vara av regional eller lokal karaktär anlitas i vissa fall till 70 20 av interregionala resenärer, som skall resa bortom anslutningsstationerna till mer fjärran belägna platser. Nu synes det mig som om det blir angeläget för SJ att i ett första steg genom att försvåra de interregionala anslutningarna få ett sådant här tåg att bli av lokal karaktär. När man har fått detta tåg till att vara ett lokalt tåg, som inte längre har någon bra förbindelse, finns det risk för följande resonemang i nästa steg: Det här tåget har inte särskilt många resenärer. Det är ju ett lokalt tåg och hör alltså hemma under länshuvudmännens ansvarsområde. Detta kan leda till att SJ försöker undandra sig ansvaret för att sköta trafiken på den här bandelen och i stället skjuta över det på länshuvudmännen. Denna taktik är ett faktum, som vi måste se upp med, så att vi inte mister alla regionala lokala tåg.
Herr talman! SJ håller nu på att slutföra arbetet med tidtabellerna för 1982/83. Därvid har man inga som helst planer på att ta bort några lokala eller regionala tåg. Det kan möjligen förekomma i något fall och sammanhänger då med ombyggnadsarbeten. I sådana fall kan man få göra temporära förändringar för att ombyggnadsarbetena skall kunna fortskrida på ett effektivt sätt.
Herr talman! Jag har inte tid att nu gå in på detaljer — jag har bara en minut till förfogande. Jag skulle emellertid vilja peka på ytterligare en aspekt, nämligen den som rör SJ:s ekonomi. I nr 22 av SJ-nytt i fjol kunde man läsa följande: ”Om varje tåg från Stockholm till Göteborg utökades med en resenär skulle det innebära mycket pengar för företaget. 16 800 kronor per vecka och på ett år blir det 873 600 kronor. SJ har alltså inte råd att förlora några kunder.” Detta är också en viktig aspekt. Vi måste se till att inte tidtabellerna blir så dåliga på matarbanorna eller anslutningarna att det sker ett kraftigt bortfall av resenärer. Det kan betyda halvmiljonförluster för företaget SJ. Det framgår ju av de uppgifter som den sakkunniga tidningen SJ-nytt har redovisat i nr 22 år 1980.
Herr talman! Jag måste säga att jag blev litet överraskad. Sven Henricsson påpekade med skärpa i sitt tidigare inlägg att SJ inte fick rensa bort, som han uttryckte det, tåg på de sekundära banorna. När jag konstaterar att så icke kommer att ske, säger Sven Henricsson att han inte har tid att diskutera detaljer. För mig är det inga detaljer, Sven Henricsson. Det är mycket viktiga saker för mig liksom för många andra människor runt om i landet.
Herr talman! Jag menade att de grafiska tidtabeller som utgör underlag för min fråga är ganska komplicerade. Det är därför svårt att här gå in i ett detaljstudium av dem, men jag kan mycket väl lämna exempel på förslag som går ut på att anslutningen inte tryggas på vissa grenstationer. Man har gjort omläggningar som innebär att anslutningen inte längre är till finnandes.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag om statsbidrag till järnvägar med korsande trafik av typ Roslagsbanan och i så fall när. Statsbidrag kan f. n. erhållas till byggande av anläggningar för spårbunden lokal kollektivtrafik som avser personbefordran och går fram på egen banvall, dvs. med planskilda korsningar. Väghållningsutredningen har i sitt betänkande Bidragsvägar bl.a. föreslagit att statsbidrag även skall kunna lämnas till byggande av spåranläggningar med plankorsningar för kollektivtrafik av lokal karaktär. Förslaget har mottagits positivt av remissinstanserna, och en proposition om statsbidrag utifrån utredningens förslag planeras till våren 1982. Jag avser att i denna ta upp frågan om statsbidrag skall kunna utgå till sådant byggande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det positiva svaret på min fråga. Jag har förut ställt frågor beträffande Roslagsbanan i Stockholms län till en tidigare kommunikationsminister, men något positivt resultat kunde jag knappast notera. Dagens svar uppfattar jag så, att det pekar i den riktningen att statsbidrag — enligt den proposition som kommunikationsministern kommer att framlägga under våren 1982 — skall kunna utgå för järnvägar av typ Roslagsbanan. Det skulle alltså gälla även för byggande av spåranläggningar med plankorsningar för kollektivtrafik av lokal karaktär, som det sägs i svaret. I det här sammanhanget vill jag också nämna att den uträkning av kostnader för tunnelbana till Täby centrum som SL i Stockholm gjort är baserad på statsbidrag, medan man när det gäller uträkningen av kostnaderna för en bevarad och upprustad Roslagsbana inte har tagit med några statsbidrag. Genom de ändrade bestämmelser som kan komma i den aviserade propositionen blir då det ekonomiska läget mer gynnsamt för Roslagsbanan. Jag vill här i kammaren påpeka att Roslagsbanan utgör ju livsnerven för trafikförsörjningen inom Stockholmsområdets nordostsektor. Den har varit och är fortfarande det naturligt fungerande trafikmedlet i nordostsektorn. Roslagsbanan är helt enkelt en reseinstitution. Att befolkningen i detta område vill ha sin bana kvar råder det inget tvivel om. Det visar bl.a. den folkomröstning som ägde rum under 1980 och vid vilken 72 90 i Täby kommun och 94 96 i Vallentuna kommun röstade för en bevarad och upprustad Roslagsbana. Det visar också de ca 40 000 namnunderskrifter som insamlades vid den tidpunkten. En knapp majoritet inom Stockholms läns landsting har trots detta beslutat om en tunnelbana till Täby. Jag kan också i detta sammanhang nämna att det hos kommunstyrelsen i Täby f. n. finns ett bordlagt ärende, med anhållan att kommunen inte skall planlägga för tunnelbana till Täby. Jag ber ännu en gång att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Med hänsyn till bl.a. de positiva remissyttranden som nämns i svaret beträffande väghållningsutredningens betänkande Bidragsvägar och kommunikationsministerns svar i dag ser jag det så, att regeringen nu börjar dra i nödbromsen när det gäller en bevarad och upprustad Roslagsbana.

Fru talman! Det skulle egentligen finnas mycket att säga under denna punkt. Framför allt skulle det finnas anledning att diskutera både förslaget sådant det har förts till riksdagen och den information som vi har fått, när vi har begärt sådan av försvarsdepartementet. Nu är emellertid inte försvarsministern här, och jag finner därför inte anledning att adressera mig till honom. Han har tydligen inte velat ta tillfället i akt att närmare inför kammaren redogöra för dessa saker. Vi fick en handling som vi i utskottet var tveksamma om huruvida det var ett verkligt förslag som man begärde att vi skulle fatta ett beslut om. Handlingen kunde också tolkas som att det bara var fråga om en anmälan. Det fanns nämligen inte någon som helst kläm i handlingen. Det var omöjligt för oss att veta vad som avsågs. Men både socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna — jag tror också moderaterna — hade fattat texten i denna handling så, att det gällde en ytterligare begränsning av försvarsanslaget med 200 miljoner. Vi fick emellertid sedan veta att vi hade läst alldeles fel i denna handling, när vi hade uppfattat det som 200 miljoner. Det gällde nämligen att begränsa det reella utrymmet inom försvarets huvudtitel. Och det reella utrymmet skulle bedömas efter verkningarna av alla de åtgärder som var förenade med besparingspaketet — devalveringen, räntesänkningen, prisstoppet osv. Tog man hänsyn till alla dessa faktorer och justerade anslaget därefter skulle därutöver besparingen vara 200 miljoner. Vi fick besök av statssekreteraren i försvarsdepartementet, som visade oss ett räkneexempel. Av det framgick att dessa 200 miljoner egentligen var liktydigt med 400 miljoner, om man räknade ut hur allt detta skulle verka. Vi var inte nöjda och begärde att försvarsministern skulle komma till oss. Han kom mycket riktigt och gav en redogörelse, som slutade med att under de 14 dagar som hade passerat hade det märkliga inträffat, att 400 i statssekreterarens uträkning — som statsrådet då försäkrade var en riktig uträkning — nu hade stannat vid 250. Jag skall inte säga mera utan bara läsa senare delen i den handling som statsrådet lämnade till oss som en förklaring. Han säger: ”Det gamla räkneexemplet och den aktuella bedömningen visar svårighe Nr 41 terna att i propositionen ange en till sina konsekvenser överblickbar Onsdagen den begränsning inom försvaret. Om begränsningen hade angetts som '- 400 2 december 1981 nominellt” vilket enligt räknexemplet svarar mot '—- 200 realt” så hade den enligt bedömningen inneburit ”— 350 realt. Begränsningen angavs i stället försvarsdeparteenligt bedömningen innebär '— 250 nominellt”.” mentets verksam Jag har läst denna mening många gånger, och jag kan inte begripa vad som hetsområde Jagtror att det är mycket viktigt att de förslag som riksdagen presenteras är klara och entydiga. Man skall uttrycka sig så långt man förmår i begripliga termer. Jag måste säga att det har brustit i detta fall, och vi har därför funnit anledning att påtala det. Vi socialdemokrater har inget annat yrkande än att vi vill fortsätta med den anslagsgivning till försvaret som vi har varit med om att lämna under de senaste fem åren.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

Fru talman!

Det är anmärkningsvärt därför att de nedskärningar som har föreslagits i det nu aktuella betänkandet och som har varit uppe till diskussion tidigare, i realiteten inte är några reella nedskärningar. Man gör förskjutningar av vissa investeringar, och man skjuter upp användningen av vissa anslag. Men i realiteten får den militära organisationen behålla alla sina pengar. Det är alltså det enda område i samhället som får denna favör. Detta tycker jag att alla grupperingar och alla partier verkligen skulle reagera inför. Detta har vi tydligen råd med. Men vi har inte råd att hålla vår sociala status uppe, utan där skall det dras ner. Det är den stora och viktiga frågan i detta sammanhang, när vi talar om besparingar inom olika områden av samhällslivet. Vi har nu fått ett nytt kommittébetänkande från försvarskommittén. Vi skallinte ha någon långtgående försvarsdebatt här i dag, men det är viktigt att påpeka, att om vi försöker vidmakthålla den försvarsstruktur i den militära organisationen som vi har haft och som enligt detta kommittébetänkande troligtvis fortfarande skall upprätthållas, så kommer det att bli allt större svårigheter. Detta har jag påpekat många gånger tidigare från denna 6 talarstol. Det kommer att bli omöjligt för Sverige att upprätthålla denna försvarsstruktur på det sätt som har gjorts under de senaste 20-30 åren. Det är fråga om ett val, och därför måste man någon gång börja att välja och bestämma sig för hur man vill ha det. Väljer man då att fortsätta med att satsa miljarder efter miljarder på den militära organisationen, utan att se till hur man skall kunna upprätthålla den och fylla den med något verkligt innehåll, så blir man till slut tvungen att börja se över hela komplexet. Den utvecklingen är ju redan på gång. Vi ser den i de signaler som nu ges från olika håll, också från försvarskommittén. Man kommer att få börja pruta på värnpliktsidén, man kommer att få börja pruta på fredsorganisationen för att kunna upprätthålla exempelvis ett dyrt och meningslöst flygvapen. Men våra förslag, som alltid sägs vara så övermaga och omöjliga, tittar man inte ordentligt på. Man skulle t.ex. kunna bestämma sig för att inte slänga ut ytterligare miljarder på flygvapnet, som vi har gjort nu under en massa år. Ta t.ex. Viggen-äventyret. Alla är ju nu överens om att det blev mångdubbelt dyrare än som var beräknat en gång i tiden, när tidigare riksdagar fattade beslut om det redan på 1950-talet, och det har inte tillfört vår säkerhetspolitik någonting. Men man är ändå villig att satsa på samma struktur en gång till. Följden blir kanske att vi kommer att sitta där vid sekelskiftet och konstatera att satsningen på t.ex. JAS blev onödigt dyr, dyrare än man hade tänkt, och att den i grund och botten inte tillförde vår nationella säkerhet särskilt mycket. Här finns alltså miljarder att spara in, och det bör man börja med nu genom att stoppa utvecklingsarbete och alla sådana saker. Det är mycket lätt att inom denna stora militära budget kapa så som vi har föreslagit. Vi får säkerligen tillfälle att återkomma till den här debatten åtskilliga gånger, och jag nöjer mig för dagen med att yrka bifall till vpk:s motion i det här ärendet.

Fru talman! I försvarsutskottets betänkande nr 11 behandlas ett avsnitt av regeringens proposition nr 30. Den propositionen innehöll ju förslag om vissa ekonomisk-politiska åtgärder och vissa besparingar. Förslagen avseende försvarsdepartementets verksamhetsområde innebar att det reala planeringsutrymmet under innevarande budgetår skulle begränsas med 200 milj.kr. i förhållande till redan fattade beslut. Som också Eric Holmqvist har påpekat hörde utskottet under beredningen av ärendet först statssekreteraren i försvarsdepartementet, och efteråt har också försvarsministern lämnat upplysningar inför utskottet. Flera av de ekonomisk-politiska åtgärder som föreslogs i propositionen 30 förväntades påverka utvecklingen av nettoprisindex och därmed tillgången på prisregleringsmedel. Den totala effekten av de föreslagna åtgärderna var dock oklar. Man hade meningar om att förbättringen möjligen kunde vara 200 miljoner, att den kunde vara 50 miljoner eller någonstans där emellan. Fru talman! Jag vill inför kammaren påpeka att utskottet enhälligt anser att förslaget om en målinriktad besparing av i proposition 30 redovisat slag bör underställas riksdagen. Utskottet anser, likaså enhälligt, att en besparing såsom tidigare skall ske genom att ett visst belopp av priskompensationen skall hållas inne och inte ske i termer av reellt planeringsutrymme. Känt är att nettoprisindex i nuläget ger en viss överkompensation samt att nettoprisindex under de första åren av den nu löpande femåriga ramperioden gav viss underkompensation. Anmärkas kan att det i det nyligen avlämnade betänkandet från 1978 års försvarskommitté enhälligt föreslogs en övergång till ett nytt försvarskostnadsindex, som bedöms ge riktigare priskompensation än nu gällande nettoprisindex. Utskottets majoritet godtar en besparing om 250 milj.kr., vilket belopp skall hållas inne av priskompensationsmedel. Socialdemokraterna föreslår en ytterligare besparing på 150 milj.kr. Med anledning härav skulle jag vilja ställa en fråga till socialdemokraternas talesman. Jag har fått en sammanställning av riksdagens upplysningstjänst om hur socialdemokraterna under våren 1981 yrkade på utgiftsökningar till olika ändamål samt besparingar och inkomstförstärkningar. Enligt denna sammanställning uppgår utgiftsökningarna till minst 3 500 milj.kr., medan besparingarna och inkomstförstärkningarna rör sig om 2 020 milj.kr., dvs. en budgetförsämring med ca 1500 milj.kr. I fråga om anslagen till det militära försvaret beräknas i sammanställningen med en besparing under nu löpande budgetår av 1042 milj.kr. Min fråga är: Menar socialdemokraterna att denna ytterligare besparing på 150 milj.kr. i förhållande till utskottsmajoritetens förslag skall läggas till redan föreslagna besparingar? Eller hur skall dessa 150 milj.kr. räknas? Oswald Söderqvist anser det vara anmärkningsvärt att utskottet i stort håller fast vid beslutade femåriga anslagsramar till försvaret. Utskottet har enhälligt en annan mening.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

Fru talman! Jag tror inte att Per Petersson begär att jag skall gå in i en diskussion om ett material som han fått av upplysningstjänsten och som jag över huvud taget inte har sett. Jag vet alltså inte hur man har räknat fram dessa belopp. Jag fasthåller vid vår uppfattning att vi har lagt fram realistiska förslag och att vi har täckning för de anslagsyrkanden som kan ha ställts på olika områden. Jag uppfattade Per Peterssons inlägg som ett försök att i brist på andra argument få in diskussionen på ett sidospår. Jag kan ge den förklaringen till skillnaden mellan beloppet en miljard och det som vi nu har hävdat att på det material som förelåg i januari hade vi anledning att räkna med att det skulle uppkomma ganska betydande belopp som kunde innehållas. Men sedan har vi varit med om att de borgerliga mot vår vilja drivit igenom en hel rad beställningar och utökat fullmakterna för regeringen att lägga ut beställningar. Då bedömde vi det som sannolikt att det inte längre förelåg ett så betydande överskott som vi hade räknat med. Det är förklaringen till att vi nu i höst har avstått från att ställa det yrkande som vi framfört tidigare. Och det förklarar åtminstone en del av mellanskillnaden. Låt mig sedan konstatera följande, vilket jag tycker är väsentligt: Moderaterna accepterar nu en nedskärning med 200 milj.kr. men hade själva tagit initiativet till att skära bort 300 milj.kr. förut. Det är således en reducering med 500 milj.kr. Och man närmar sig nu det belopp som vi socialdemokrater har stått för hela tiden. Nu skiljer det endast 150 milj.kr. Men nu har vi sett att av opportunistiska skäl måste naturligtvis moderaterna ut och markera för framtiden: Nu återgår vi till ordningen igen, nu måste vi ligga en bit över vad andra har kommit fram till. Däremot noterar jag att centerpartiet och folkpartiet nu äntligen — sedan det gått fem år — accepterar en bedömning som överensstämmer med vår och anser att försvaret i stort sett bör kunna hålla sig på den nivå som vi hela tiden har pläderat för. Och jag menar att det är en fördel att vi på det viset har kunnat bredda underlaget för den försvarspolitik som skall föras. Även om Per Petersson menar att det är angeläget att komma tillbaka till den linje som moderaterna drev igenom 1976 och som nu har varit gällande i fem år hoppas jag att vi skall slippa det under den kommande femårsperioden.

Fru talman! Det är inte fråga om kunskaper, Per Petersson. Jag betvivlar inte att det finns mycket kunskap i försvarskommittén med alla dess experter och sakkunniga — det vore skräp annars. Det fanns säkert också väldigt mycket kunskap i de försvarsutredningar på 1950-talet som förberedde de beslut som då fattades men vi kan i efterhand konstatera att det var ovisa beslut. Vad beträffar mina egna kunskaper får Per Petersson gärna bedöma dem, liksom alla andra. Menii det här fallet är det fråga om att fatta politiska beslut på grundval av de kunskaper och fakta som man har. Och jag anser att man nu fattar ett beslut som är farligt för den framtida inriktningen av Sveriges försvarsoch säkerhetspolitik, precis som de beslut som fattades på 1950-talet om Viggen var dåliga beslut, som har kostat landet oerhört mycket pengar och som inte på något nämnvärt sätt har förbättrat vår nationella säkerhetspolitiska och försvarspolitiska ställning. Det är fakta. Låt mig sedan tala litet om detaljer och sådant som rör denna besparingsproposition och lämna de stora principiella frågorna. Det har framförts av Eric Holmqvist — och jag kan helt och hållet instämma i det — att det för tillfället finns ett stort överskott av pengar inom försvarsdepartementet. Det finns inget annat departement som har den stora förmånen att ha anslagen knutna till nettoprisindex. Och i och med att vi haft en period med mycket hög inflation och sjunkande reallöner har försvaret fått en lönekostnadskompensation för sådant som aldrig behövt betalas ut. Det är ointressant om förhållandet varit det motsatta i början av 1970-talet, vilket jag håller med om — då blev det en annan effekt med nettoprisindex. Menii dagens läge — vi talar ju om besparingar i statsbudgeten i det läge som nu råder — finns det pengar inom försvarsdepartementet och speciellt inom den militära organisationen, där den stora potten finns. Det är pengar som ingen har räknat med att försvaret skulle få — men försvaret har fått dem. Och Per Petersson vet att i stället för att överföra 2 96 av det som inte kunnat förbrukas under ett visst budgetår till nästa budgetår har man gått med på att överföra 4 90 — och det har gjort att det finns pengar. Varför då säga att det är så svårt att dra in en del av de pengar som finns? Det är också riktigt, som det har sagts, att vi har sett försvarskommitténs betänkande. Man har kommit underfund med att det är en klumpig apparat när det gäller att ordna upp nettoprisindex. Nu kommer man att få ett annat system. I fortsättningen vägs lönekostnaderna in. Men för tillfället, i denna budget, finns alltså pengar i överskott. De skall naturligtvis dras in från den militära organisationen och från försvarsdepartementet, eftersom också alla andra områden i samhället måste släppa till pengar. Det är en orättvisa som är skriande att ett enda område, det militära området, skall slippa svångremmar, medan alla andra områden skall utsättas för det. Vad är det för rättvisa? Vad är det för samhällsplanering? Kan Per Petersson stiga upp och försvara detta med några konkreta siffror eller fakta? Den militära organisationen skall släppa ifrån sig pengar för att den har för mycket. Det är vad det handlar om.
Fru talman! Oswald Söderqvist borde erinra sig det jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att de i försvarsutskottet ingående partierna håller fast vid det femåriga försvarsbeslut som har fattats. Till Eric Holmqvist vill jag säga att när vi från moderat håll går med på besparingen på 250 milj.kr. är det ett erkännande även från vår sida av att vi har ett besvärligt ekonomiskt läge, men också av att nettoprisindex i nuläget ger en viss överkompensation. Det är också ett av skälen till att vi tillsammans med övriga i försvarskommittén ingående partier har enats om att försöka få ett mera rättvisande priskompensationssystem för att i framtiden kunna få dels en bättre planeringssäkerhet, dels kunna arbeta med femåriga försvarsramar, vilket är en fördel för långsiktig planering inom försvaret. Jag satte värde på Eric Holmqvists besked om hur man skall räkna dessa 150 milj.kr. Det innebär att Eric Holmqvist menar att den besparing på drygt 1000 milj.kr. som socialdemokraterna har räknat med i förhållande till majoriteten i utskottet är den besparing man skall ta fasta på. De nu aktuella 150 miljonerna är förslag som har kommit fram, därför att socialdemokraterna inte fått gehör för de andra besparingarna.
Fru talman! Det kan naturligtvis inte vara trevligt för kammarens ledamöter, om vi skall fortsätta med sifferexercisen. Men jag tycker att utskottets ordförande skulla kunna förstå mig, om jag säger att vi accepterar 250 milj.kr. Vi lägger således på ytterligare 150 milj.kr. Jag har redan talat om att vi i efterhand har kunnat konstatera att de reserver som beräknats uppkomma har förbrukats. Det svarar ungefär mot ett sammantaget belopp på ungefär 1 miljard. Jag tycker att det skulle vara lätt att förklara detta. Jag vill gärna säga — det är ingen elakhet mot riksdagens upplysningstjänst —att vi skall akta oss för att göra upplysningstjänsten till någon sorts överhet, som skall styra när det gäller vad som är rätt och sant. De är till för att serva oss med ett visst material. Men om jag inte har sett det materialet, kan jag absolut inte gå in på en diskussion om vad som är rätt och riktigt i det sammanhanget. Låt mig bara konstatera att vi, som sagts här, får en fortsatt försvarsdebatt, och då får vi tillfälle att återkomma till ett beslut för en kommande femårsperiod. Men jag vill gärna erinra utskottets ordförande om att vi socialdemokrater vid alla tidigare försvarsuppgörelser har stått vid det vi har kommit överens om. Den här perioden har det märkliga inträffat att man på ett antal områden har gått in och brutit en överenskommelse. Jag bara erinrar om det tillfället då man lade fram förslag om möjligheter att överflytta medel från ett budgetår till ett annat. Det var en sådan sak som ingick i den då träffade överenskommelsen, och jag hoppas för min del att vi skall komma ifrån brytandet av överenskommelser. Gör vi en överenskommelse skall vi också stå för den i framtiden.
Fru talman! Det är inte precis något relevant argument som utskottets talesman här framför, när han säger att alla partier i utskottet har varit eniga och att den åsikt som jag har framfört därför över huvud taget inte skulle vara värd att lyssna på. Så kan man naturligtvis inte föra en debatt. Det säger ingenting om sakinnehållet. Om vi fortfarande håller oss till detaljerna i den här propositionen, är det fullt klart att utskottet inte är enigt på den punkten, något som socialdemokraternas talesman Eric Holmqvist här har utvecklat ganska länge. Detta är klara och tydliga fakta. I detta läge finns det alltså möjligheter att dra in pengar från försvarsdepartementet— anslag i synnerhet från den militära organisationen — därför att den är stor. Det finns pengar där som man har all möda i världen att sätta snurr på. Man har dragit i gång en massa stora övningar och manövrar bara för att kunna göra av med de här pengarna. Varför skulle besparingar på detta område vara omöjliga när samhället i övrigt får vidkännas alla möjliga besparingar? Det är detta som sakfrågan gäller i dag, om vi nu lämnar principerna därhän. Det är detta det handlar om, och på sikt handlar det alltså om att försöka få en annan inriktning av den svenska försvarsorganisationen. Det är det jag och mitt parti arbetar för. Vi kan naturligtvis inte ta hänsyn till att övriga partier i försvarsutskottet råkar kunna sitta och jämka ihop sig till en gemensam mening. Det är inget relevant argument. Den svenska försvarsorganisationen är snedvriden. Den kommer att kosta alltmer pengar, om den nuvarande inriktningen inte bryts, och man kommer att bli tvungen att tumma på värnpliktsförsvaret och den folkliga förankringen. Detta är fakta. När det gäller sakdiskussionen finns det för tillfället ett överskott på pengar som med fördel kan dras in och användas bättre.
Fru talman! Jag vill ännu en gång erinra om att vi senare skall ha en allmän försvarsdebatt. Jag vill tacka Eric Holmqvist för hans beskrivning av hur han menar att vi skall räkna dessa, ytterligare 150 milj.kr. Jag tycker också det är av värde att vi i försvarsutskottet har blivit ense om, att man när det gäller beslut om besparingar, skall räkna det som ett visst belopp av priskompensationen och inte i termer av ett ”realt” planeringsutrymme.

Fru talman! När statsbidragen till de kommunala bostadstilläggen infördes fick kommunerna chans att i många fall höja bostadstilläggen, och bostadsstandarden kunde stiga för många pensionärer. Den 1 januari 1980 infördes statsbidrag med 43 20. Det gällde bara fram till den 1 juli 1981, då det sänktes till 38 26. Nu föreslås i sparpropositionen 1981/82:30 en sänkning till 25 96. Dessutom föreslås införande av en nedre gräns för den statsbidragsgrundande bostadskostnaden vid 80 kr. i månaden eller 960 kr. per år. Man säger i propositionen att det i ett läge då det är nödvändigt att begränsa ökningstakten i statsutgifterna finns skäl som talar för en nedre hyresgräns. Man skulle alltså beräkna statsbidragen till bostadstilläggen på den del av hyran som ligger mellan 80 och 800 kr. för ensamstående och mellan 80 och 950 kr. för makar, om kommunen lämnar bidrag till minst 80 20 av kostnaden. När statsbidragen infördes tog många kommuner chansen att efter vissa regler tillämpa heltäckning av bostadskostnaderna. Det innebär att antingen pensionärerna eller kommunerna nu får en ökad kostnad. Pensionärerna skall nästa år kompensera ökade hyreskostnader och ökade livsmedelskostnader. Jag hörde i morse på radio att man i dag beslutar om fördelning av 900 miljoner. Subventionerna minskar den 1 januari med en halv miljard, och det skall pensionärerna vara med och betala. Dessutom har pensionärerna drabbats av ändrade beräkningar av basbeloppen och fått lägre pensionsvärde. Kommunerna har också genom diverse förändringar av statsbidrag och genom den ekonomiska utvecklingen i många fall fått sämre ekonomi. Men nu tvingas de att antingen hjälpa pensionärerna eller låta pensionärerna betala hyresökningen. Socialdemokraterna har väckt en motion med anledning av proposition 30. Vi har också till betänkande 4 avgivit en reservation, där vi yrkar avslag på förslaget om de nya reglerna. Vi gör det med hänsyn till pensionärernas ekonomiska förhållanden. Vi avstyrker både förslaget om en nedre hyresgräns och förslaget om en minskning av statsbidragen. De nya reglerna skulle enligt propositionen träda i kraft den 1 april 1982. Vi har passerat november. Kommunerna har fastställt budget för 1982, och skulle nu i efterhand få ta ställning till hur man skall förfara med bostadstilläggen. Ett sådant förfaringssätt måste vara felaktigt, i synnerhet som kommunerna ekonomiskt utsätts för hård press redan tidigare. Med sådana beslut begränsar man kommunernas självständiga handlande. Kommunerna uppmuntrades att höja bostadstilläggen när 43 94 i statsbidrag infördes. Nu tar staten tillbaka detta. Ett enda exempel: I min hemkommun finns 9 000 invånare, varav 922 pensionärer med KBT. Det kostar nästan en miljon bara att införa den nedre hyresgränsen. För en vecka sedan miste vi 3 miljoner till barnomsorgen. Kommunerna kan icke bära hur många pålägg som helst. Jag yrkar bifall till reservation 1. När det gäller reservation 2 om hustrutilläggen vill jag hänvisa till att utskottet säger att vi avvaktar en proposition med anledning av den socialpolitiska samordningsutredningen. Den aviserades den 6 oktober 1981 från regeringen. Därför avstyrker vi förslaget om en förändring från den 1 januari 1982. enda dag mellan 1970 och 1980. För 35 96 av barnen har det tagits ut 1 2 dag. Mer än 30 dagar har varit nödvändigt för 7 000 barn eller knappt 0,6 70. Detta visar att vi nu inte behöver ändra något utan kan avvakta resultatet av den utredning som ser över föräldraförsäkringen. Det kommer vid årsskiftet. För de barn som är sjuka mer än sju dagar måste det finnas läkarintyg.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

Fru talman! I fråga om bostadstillägg till pensionärer ingår socialförsäkringsutskottets moderata ledamöter i majoriteten, men om motiveringen för det ställningstagandet kommer Arne Lindberg att tala senare i debatten. Jag skäll enbart upphålla mig vid de båda moderata reservationerna 2 och 3. Den första reservationen gäller hustrutilläggen. Det är en behovsprövad förmån som utgår till gift man som har uppnått pensionsåldern men har en hustru som ännu inte riktigt hunnit dit. Hustrutillägget är behovsprövat, men reglerna är sådana att man kan ha denna behovsprövade förstärkning ända upp till en inkomst på 160 000-165 000 kr. Jag vet inte om det finns något mer exempel i hela Socialsverige på att ekonomiskt behovsprövade förmåner ligger kvar vid så hög inkomst. Det är självklart små belopp som utgår i de höga inkomstlägena — det är belopp som egentligen inte spelar någon roll för mottagaren. Det är riktigt att det kommer en proposition, byggd på pensionskommitténs betänkande, som syftar till att ta bort hustrutillägget helt och hållet i samband med en reform av familjepensioneringen. Vi har emellertid ansett att det finns möjlighet och goda skäl i det ekonomiska läge som vi alla känner till att tidigarelägga en del av den besparing som här är möjlig. Därför har vi lagt fram det föga dramatiska förslaget att småbeloppen, högst 1 000 kr. per år, inte skall utbetalas. Det kommer att betyda att den högsta sidoinkomst man kan ha och fortfarande uppbära hustrutillägg kommer att sjunka kanske något tiotusental kronor, men fortfarande kommer man att ha behovsprövade tillägg vid inkomster en bra bit över 100 000 kr. Så det här är inte precis någonting som drabbar de fattigaste pensionärerna. Vi har ansett att det finns möjlighet att göra detta. Det är en enkel åtgärd som vi tillämpar i andra sammanhang. Vi har en regel som säger att bostadsbidrag till barnfamiljer inte utbetalas om de understiger ett visst belopp. Det är precis den tekniken som vi vill ha här, och jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 2. När det gäller reservationen om föräldrapenningen vid tillfällig vård av barn är jag medveten om att den inte innebär — om den mot förmodan skulle vinna riksdagens bifall — någon nämnvärd besparing omedelbart. Precis som vi från moderat håll sade när 60-dagarsregeln infördes för något år sedan var det en onödig reform — det behövdes inte så många dagar. Det har också visat sig att inte mer än 0,6 26 av de barn det handlar om, sammanlagt 7 000 i Sverige, har föranlett längre ledighet för någon förälder än 30 dagar, som vi nu föreslår att man skall gå ned till. På litet sikt tror jag ändå att det behövs en viss återhållsamhet. Det är alldeles uppenbart att det pågår en anpassning upp emot 60-dagarsgränsen, och får vi hålla på några år med nuvarande regler kommer det antal som förbrukar 30, 40, 50 och kanske 60 dagar att vara väsentligt större än i dag. En erfarenhet som vi alltid har gjort är att man så småningom anpassar sig till de regler som finns, de må vara välgrundade eller inte. Vi tycker alltså fortfarande inte att det är en välgrundad regel att man skall ha möjlighet att med föräldrapenning vara hemma för vård av sjukt barn så mycket som två månader per år och barn. Det har sagts att har man sex barn kan man vara ledig hela året. Det är ett extremförhållande som veterligen inte har inträffat, men att 60 dagar är en onödigt hög gräns är vi fortfarande övertygade om. Dock finns det, som vi framhöll redan när regeln infördes, barn som kan ge upphov till långt större behov än så. Helst skulle jag vilja se att de barn som vi brukar sammanfatta som handikappade och långtidssjuka skulle ställas utanför alla begränsningsregler och att föräldrarna hade rätt till obegränsad ledighet. Nu har vi stannat för att föreslå att 60-dagarsregeln får gälla för dessa mot ett enkelt särskilt läkarintyg som säger att barnet har en sådan status att ledigheten är motiverad. Det är alltså det enkla förslaget: Vi begränsar antalet dagar som man har rätt att vara ledig för vård av sjukt barn med föräldrapenning till 30 per barn och år tills vidare, med undantag för särskilt problembetonade barn med handikapp och långtidssjukdom, där vi vill ha kvar 60-dagarsregeln. Jag vill, fru talman, yrka bifall även till reservation 3 och i övrigt till socialförsäkringsutskottets hemställan.
Fru talman! Jag vidhåller mitt yrkande om avslag på de två reservationerna från moderat håll och vänder mig mot uttrycket att man anpassar sig till gränserna uppåt. Det fordras läkarintyg fr.o.m. åttonde dagen. Då kan man inte ”anpassa” sin sjukdom uppåt i dagantal.

Fru talman! För drygt ett år sedan — i besparingspropositionen 1980/81:20— föreslog regeringen vissa ändringar av reglerna för kommunalt bostadstillägg till folkpension, KBT. Således förordades att reglerna för inkomstprövning ändrades genom ändring i lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension fr.o.m. 1 juli 1981. Det här innebar att inkomstprövningsreglerna ändrades så att gränsen för inkomst utöver folkpension och pensionstillskott sänktes från tidigare 2 000 till I 000 kr. för ensamstående och från tidigare 3 000 till 1 500 kr. för makar tillsammans. De ändrade inkomstprövningsreglerna beräknades då i propositionen motsvara en sänkning av KBT-kostnaderna med ca 180 milj.kr. per helår totalt. I den nämnda besparingspropositionen föreslogs också att procentsatsen för statsbidraget till KBT och statskommunalt bostadsbidrag, SKBB, skulle ändras från 43 9 till 38 20 från den 1 juli 1981. Enligt vad som uppgavs i propositionen skulle därmed hela den uppgivna besparingen inom de båda systemen tillfalla statskassan. Vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna yrkade hösten 1980 avslag på dessa båda förslag. I vpk-motionen 1980/81:103 anfördes bl.a. att det inte kan komma i fråga att äventyra den ekonomiska tryggheten för barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade. Den borgerliga riksdagsmajoriteten drev hösten 1980 igenom regeringens förslag, mot vänsterpartiet kommunisternas och socialdemokraternas röster. Beträffande statsbidragsandelen inom SKBB-systemet anförde vi då att vi inte kunde medverka till att kommunerna får betala en ökad andel av dessa kostnader. Vi ansåg att statsbidragsandelen skulle behållas vid 43 96. De ändringar av reglerna för kommunalt bostadstillägg till folkpension som nu föreslås från den 1 april 1982 är enligt vår mening oacceptabla. Införandet av en nedre hyresgräns i KBT-systemet och en sänkning av statsbidraget för KBT från 38 till 25 20 innebär direkta försämringar för pensionärerna och för kommunerna. I propositionen anges införandet av en nedre hyresgräns motsvara en begränsning av KBT-kostnaderna med totalt ca 600 milj.kr., för år räknat. Förslagen motiveras dels med nödvändigheten av att begränsa ökningstakten för de statliga utgifterna, dels med en påstådd önskvärdhet av att de två bostadsbidragssystem som finns närmas till varandra. Införandet av en nedre hyresgräns för KBT skulle alltså motiveras med några slags samordningsproblem i förhållande till de statskommunala bostadsbidragen till barnfamiljer m.fl. I själva verket utgör den skillnaden att det ena systemet, SKBB, har nedre gränser med i underlaget för beräkning av bostadsbidrag, medan KBT inte har det, inte något problem för vare sig beräkning eller utbetalning. Det argumentet måste enligt min mening alltså helt underkännas. Vi vidhåller från vänsterpartiet kommunisterna vår tidigare framförda uppfattning att några förändringar av KBT-systemet som innebär försämrade bostadstillägg inte skall genomföras. Likaså vidhåller vi tidigare förslag om att statsbidragsreglerna inte skall ändras så att kommunerna får betala en ökad andel av dessa kostnader. I propositionen anges att det finns flera skäl som talar för införande av en nedre hyresgräns också i KBT-systemet; jag har något varit inne på det. Den bör enligt departementschefen anpassas till den ekonomiska situationen för berörda pensionärer. Då kan man naturligtvis fråga sig: Vilka flera skäl är det som kan anföras för denna förändring? Är den ekonomiska situationen för pensionärerna verkligen sådan, att en anpassning motiverar en minskning av bostadstillägget med närmare 1000 kr. om året för dem?

Vad säger nu den borgerliga utskottsmajoriteten om det här? Den säger: ”Utskottet delar, av skäl som anförs i propositionen, departementschefens uppfattning att det i statsbidragsreglerna för KBT bör införas en nedre hyresgräns på 80 kr./mån.

Vi från vpk tycker att det är upprörande och vänder oss bestämt emot det. Enligt vår mening är det en mycket olycklig och obetänksam åtgärd av den borgerliga regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten att driva igenom ett sådant förslag. Jag tror att det kommer surt efter i det här fallet. Det finns icke ett så stort ekonomiskt utrymme bland landets pensionärer att man kan göra detta slags anpassningar, som man kallar det, utan att det kommer att slå tillbaka på dem som vidtar de åtgärderna. Fru talman!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

Fru talman!

Förutsatt att kommunen betalar helt bostadsbidrag enligt föreslagna regler minskas alltså den statsbidragsberättigade summan för ensamstående med 30 kr. per månad. Om kommunens bidrag inte uppgår till minst 80 20 av bostadskostnaden mellan övre och undre gräns utgår inget statsbidrag. Det finns skäl att i sammanhanget påminna om departementschefens avisering att komma med förslag om att höja pensionstillskottet samt att förbättra handikappersättningen. Det gäller då framför allt de pensionärer som bara har vanlig folkpension med pensionstillskott. Detta har till syfte att särskilt skydda de ekonomiskt sämst ställda. Det har oppositionen tydligen medvetet eller omedvetet försökt att trolla bort. Ständigt återkommer i debatter i dessa frågor åsikter som visar att man inte har velat fatta dessa regeringens ständiga åtgärder för att säkerställa de sämst lottades situation. Beträffande statsbidragets storlek föreslås vidare att procenttalet skall sänkas från nuvarande 38 9 till 25 26 per den 1 april 1982. Resultatet av föreslagna förändringar innebär en utgiftsminskning för staten på omkring 600 milj.kr. och medför samtidigt en viss samordning av principerna för det kommunala bostadstillägget och det statskommunala bostadsbidraget. Åtgärder i den riktningen har alltmer framstått som i hög grad påkallade med tanke på flerbarnsfamiljernas ekonomiskt missgynnade situation. Det talas ofta om sämre ekonomi för pensionärer, men det gäller i stället en dämpad höjningstakt. Varför inte erkänna detta faktum?

Vad beträffar tidssamordningen mellan utbetalningen av kommunalskattemedel och bidraget till det kommunala bostadstillägget föreligger enighet i utskottsbetänkandet. Proposition nr 30 har vidare föranlett en motion av Karl Leuchovius m.fl., 1981/82:14, vari föreslås dels ett slopande av hustrutillägg som understiger 1000 kr. per år, dels en halvering av tiden för vilken föräldrapenning kan utgå för vård av barn under tolv år vid sjukdom eller smitta — dock med undantag för handikappade, långtidssjuka och ofta återkommande sjuka. Det finns vissa skäl, som Nils Carlshamre just framhållit, att redan nu begränsa hustrutillägget, men utskottet finner ändå att frågan om hustrutilllägg bör lösas i ett vidare sammanhang. Det finns också skäl att ytterligare överväga vad den socialpolitiska samordningsutredningen funnit och vad pensionskommittén föreslagit, vilket allt kommer att ligga till grund för den proposition som inom kort kan förväntas. Beträffande föräldrapenning och vård av sjuka barn finner utskottet det angeläget att denna trygghetsfaktor inte förändras. Det finns härvidlag anledning att konstatera att den maximala tiden på 60 dagar endast i få fall varit aktuell. Någon tendens till missbruk av ifrågavarande rättighet har inte heller kunnat skönjas under den korta tid på knappt två år som reformen varit gällande. Dessutom är denna angelägenhet under observans av utredningen för översyn av föräldraförsäkringen, och den torde snart vara genomförd. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket innebär bifall till propositionens förslag och avslag på motionerna 14, 49 och 60.

Fru talman! Arne Lindberg säger att man kommer att höja pensionstillskotten och handikappersättningarna. Men för det första är det så att man urholkar det hela betydligt för de här grupperna, och för det andra skall inte pensionstillskotten vara avsedda att täcka försämringar i pensionerna, utan pensionstillskotten kom till för att hjälpa dem som inte hade ATP eller ringa ATP. Det hjälper inte pensionärerna om de först får en försämrad situation och sedan kanske pensionstillskott som inte fyller ut det man tar ifrån dem. Arne Lindberg säger att det är en dämpad ökningstakt. Ja, ökningstakten för pensionärerna är dämpad — genom de nya beräkningar för basbeloppen som regeringen har ställt till med. Vidare säger Arne Lindberg: Vi kan inte betala det andra beslutar. Men det var ju staten som den 1 januari 1980 införde statsbidrag med 43 96 till bostadstilläggen, och det är staten som minskar tilläggen 1981 och 1982. Jag tycker att det som staten införde den 1 januari 1980, det skulle Arne Lindberg vara med om att försvara. Pensionstillskotten kan inte täcka sänkta bostadstillägg — statsbidragen bör vara oförändrade åtminstone till de 38 96 som gällde förra året.